Fru talman! I det digra betänkandet NU18, som vi nu snart har debatterat färdigt, finns ett avsnitt som Per Lager redan tidigare har pekat på och som handlar om Sveriges geologiska undersökning, SGU. Regeringen har valt att i budgetpropositionen föreskriva att sparkravet på myndigheten SGU, som uppgår till 10,7 miljoner kronor, skall uppnås genom att den maringeologiska verksamheten avvecklas och det maringeologiska undersökningsfartyget avyttras. Denna form av detaljstyrning förekommer mycket sparsamt i övrigt i budgetbilagan och motiveras i det här fallet av att förslaget läggs "efter en noggrann genomgång av de olika verksamheterna". Dessvärre är nog detta ett försök av den ansvarige ministern att förvanska fakta. Det märks inte minst av det faktum att förslaget har kritiserats i motioner från samtliga partier utom kds. Företrädare för socialdemokraterna uppmanar t.ex. regeringen att än en gång överväga konsekvensen av sitt förslag och befarar att en nedläggning av undersökningarna kan få mycket negativa samhällseffekter. Motionärer från flera av de övriga partierna pekar på att Sverige har anslutit sig till internationella konventioner där vi förpliktigat oss till att hålla oss underrättade om förhållandena på vår kontinentalsockel. I några av motionerna nämns också att företrädare för myndigheter som lyder under andra departement har uttalat sig för att verksamheten skall fortsätta, eftersom de har behov av de undersökningsresultat som kommit fram. Fru talman! Den voteringsmatematiska sanningen gick i det här sammanhanget tidigt upp för utskottets socialdemokrater. Vi har alltså i enighet kunnat komma fram till att vi inte delar regeringens bedömning att den maringeologiska verksamheten bör läggas ned. I just detta ärende har sakskälen fått verka med full kraft. När verkligheten och kartan inte stämde överens valde utskottet att låta verkligheten gälla. Traditionen vidmakthölls. Utskottet har än en gång valt att just i en geologifråga göra en annan bedömning än regeringen. När vi sedan skulle gå vidare med ärendet och försöka komma fram till hur den maringeologiska verksamheten skulle finansieras blev enigheten inte längre total. Till slut blev det dock majoritet för att följa förslaget i en folkpartimotion om att bevilja 10 miljoner kronor till verksamheten och dessutom för att dessa pengar inledningsvis skulle tas från Energiteknikfondens innestående medel. För de resterande medlen som behövs föreslår utskottet att regeringen skall ta fram ett förslag som innebär samfinansiering mellan olika berörda departement. Miljöpartiets oro för att SGU skall behöva gå ut med ett halvt fartyg är alltså obefogad. Den långsiktigt viktiga delen av det beslut som riksdagen kommer att fatta är dock denna mening: "Regeringen bör därför under det kommande budgetåret återkomma till riksdagen med förslag som säkerställer verksamheten på längre sikt." Fru talman! Alla goda krafter har alltså samverkat till att utskottet nu lägger fram detta förslag. Jag yrkar bifall till hemställanspunkten 25 beträffande geologisk undersökningsverksamhet och avslag på reservationerna 25 och 26.

Fru talman! Centerpartiet anser att det samarbete mellan Sverige och Central och Östeuropa vi i kväll diskuterar i anledning av betänkandet är ett mycket viktigt stöd för den demokratiska och ekonomiska utvecklingen i detta område. Det kommer också att påverka mot en fredlig utveckling i vårt närområde och i Europa. Trots en kärv ekonomisk situation de föregående åren prioriterade fyrklöverregeringen detta samarbete bl.a. genom att kraftigt höja anslagen under sin regeringsperiod. Vi har också sett att det har skett en översyn av insatserna som till övervägande del har gett positiva omdömen. I det fortsatta samarbetet har regeringen ställt upp fyra mål. Man skall främja en säkerhetsgemenskap, fördjupa demokratins kultur, stödja en socialt hållbar utveckling och stödja en miljömässigt hållbar utveckling. Detta stöder Centerpartiet, liksom det som framförs i propositionen om den strävan Sverige har att Estland, Lettland och Litauen fullt ut skall integreras med Europa. Det vi i huvudsak kritiserar i propositionen är samarbetet på miljöområdet. Vi vet att behoven på miljöområdet är enorma, och vi anser att den nuvarande regeringen inte anslår tillräckligt med resurser just när det gäller samarbetet på miljöområdet. Det sker de facto en nedskärning jämfört med tidigare. Vi är också kritiska mot att ansvaret för miljösamarbetet flyttas från Miljödepartementet till Utrikesdepartementet. Jag är, herr talman, medveten om att det är regeringen själv som avgör vilket departement som skall ansvara för vilka ärenden och områden, men tycker likväl att riksdagen skulle kunna ha en mening därom. Det står i propositionen att Miljödepartementet och Utrikesdepartementet skall ha en gemensam policygrupp. Det övertygar mig inte. Tvärtom är det ett mellansteg som kan fördröja viktiga policybeslut. Därför vill jag redan nu yrka bifall till reservation 5, där vi dels berör organisationen, dels anvisar 245 miljoner i anslag för just miljöområdet. Centerpartiet har också i sin motion särskilt uppmärksammat behovet av miljöanpassade energisystem och har därför velat anvisa medel till NUTEK:s program för Öst och Centraleuropa. Den uppfattningen delar utskottet i sak, men vill vänta med den resurstillförsel som behövs till kommande budgetår. Vi vill alltså göra en förstärkning med 100 miljoner redan nästa budgetår. Vi tycker att varje fördröjning med att införa miljöanpassade energisystem i de här områdena, inte minst när vi ser att koldioxidutsläppen ständigt ökar, är olycklig. Därför yrkar jag bifall till reservation 10. Ett stort samarbetsområde som berörs i betänkandet gäller kärnkraftverk och kärnsäkerhet. Vi har i två gemensamma reservationer med Centern, Vänsterpartiet och Miljöpartiet betonat att inga som helst insatser på miljöområdet i Öst och Centraleuropa får innebära att kärnkraftenergiproduktionen ökar eller att man startar nya kärnkraftverk eller färdigställer t.ex. det kärnkraftverk som planeras vid den slovakiskaösterrikiska gränsen. Vår reservation bygger på den grundläggande uppfattning som vi har, att kärnkraften skall avvecklas och inte utvecklas. Det skall också vara en ledstjärna för vårt biståndsarbete på miljöområdet. Jag yrkar bifall till reservationerna 7 och 9.

Herr talman! Folkpartiet ställer sig i allt väsentligt bakom de förslag som läggs fram i propositionen och i betänkandet. Sveriges samarbete med de nya demokratierna i Öst och Centraleuropa är, som vi ser det och som vi alla är överens om, en av hörnstenarna i vår utrikespolitik. Jag vill emellertid ta upp några aspekter på den bakomliggande analysen av förhållandena och utvecklingen i Öst Centraleuropa. Vi har där en reservation och även ett särskilt yttrande från Folkpartiets sida. Jag tror att den bakomliggande analysen är rätt viktig för förståelsen för och förhållningssättet till det vi skall hantera. I vårt särskilda yttrande berör vi de skrivningar som finns i betänkandet kring gemensam säkerhet. Låt mig slå fast att kommunismens och planekonomins fall var en stor seger för folken i Central och Östeuropa. Det var inte väst som besegrade öst. Det var öst som bröt samman på grund av systemets oförmåga att överleva. Det var folken i öst som vann sin frihet. Skrivningarna i betänkandet är därför inte alldeles givna. I själva verket tryckte staterna i väst in i det sista väldigt hårt på stabilitetsaspekterna. Man hade kontakt med och satsade på herrar som Gierek, Honecker, Brezjnev och Gorbatjov ända tills sammanbrottet var fullständigt. I själva verket var det under 80-talet - jag har själv sett det - MR-rörelser och t.o.m. fredsrörelsen i väst som mest klart och entydigt satsade på demokratirörelserna i Östeuropa. Ängslan och tveksamhet präglade väldigt länge västs förhållningssätt. I någon mån fortsätter det än i dag. Det utskottet skriver om systemskifte, synen på marknadsekonomi och hastigheten med vilken dessa förändringar borde ske tycker jag att det finns anledning att uppmärksamma. Utskottet skriver att marknadsekonomin innebär begränsningar. Vi som lever i en marknadsekonomi har naturligtvis klart för oss vilka svagheterna är. Men i det här sammanhanget när det gäller utvecklingen av de nya demokratierna i Östoch Centraleuropa är ett sådant konstaterande fullständigt onödigt. Det är alldeles uppenbart så att det är kommunismen, planekonomin och diktaturen som är orsaken även till de missförhållanden som finns i dag i de nya demokratierna. Allt detta ledde till ekonomiskt, socialt, ekologiskt kaos, civilt vakuum och i väldigt stor utsträckning redan före systemets fall till svart ekonomi. Allt detta är sådant som de nya demokratierna har ärvt och som finns kvar och präglar mycket av förhållandena, även efter det att förändringar har vidtagits. Det är således inte systemskiftet som är orsaken till de stora och svåra problem av social och annan karaktär som präglar många av dessa stater. Det är inte hastigheten eller brådskan i systemskiftet som är orsaken. Dessa problem är minst lika stora, eller större, i de forna kommuniststater där man har kommit väldigt liten bit på vägen när det gäller förändringar. I alla stater, även i dem som har kommit längst, finns följderna av det gamla systemet fortfarande kvar och spelar en stor roll när det gäller attityder och förhållningssätt hos människor och i strukturer i samhället. Det är således alldeles klart, som vi ser det, att det gäller att satsa fullt ut på fullt genomförd demokrati och marknadsekonomi. Det tillsammans med en uppbyggnad av ett civilt samhälle, fria civila strukturer som aldrig funnits i den forma kommuniststaterna, kan innebära att de här staterna tar sig upp på fötter. Det leder inte med automatik till, men är absolut en förutsättning för, både socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Herr talman! Därför är det i Sveriges intresse att så snart möjligt integrera de nya demokratierna i den europeiska gemenskapen. Det är viktigt för demokratin och stabiliteten i de här staterna och i Europa. Därför välkomnar vi från Folkpartiet också en utvidgning av Europas säkerhetsstrukturer. Det sägs ofta att vi inte får skapa några nya gränser eller delningar av Europa. Men att säga nej till förändringar innebär att man permanentar de gamla gränserna och uppdelningarna när det gäller Europas säkerhetspolitiska gränser. Det innebär inte ökad säkerhet. Herr talman! Från Folkpartiets sida sluter vi upp bakom och tycker att det är väsentligt med prioriteringen av samarbetet med Central och Östeuropa i vårt närområde. Vi har dock fått glädjande nog gehör i utskottet för några synpunkter när det gäller andra stater som vi har framfört i vår motion. Vi har pekat framför allt på Ukraina, en av de stater där det tagit väldigt lång tid innan man har påbörjat en förändring. Men efter parlaments och presidentvalen 1994 har Ukraina slagit in på en ny kurs. Det är viktigt - Ukraina ligger också i vårt närområde - att se till att satsa på Ukraina, som är en säkerhetspolitisk nyckelstat i den framtida europeiska säkerhetsstrukturen och en stat med vilken Sverige faktiskt har ganska många gamla historiska band. Två andra stater som vi nämnt och där utskottet också har slutit upp är Slovenien och Makedonien i det forna Jugoslavien. Det är alldeles givet att det forna Jugoslavien, som befinner sig i krig, inte kan tas upp i det här sammanhanget även om det behöver stöd. Men Slovenien, som redan från början lyckades stanna utanför konflikten efter sitt korta befrielsekrig, är i dag en stat som i allt väsentligt i karaktär och geografiskt sammanfaller med de övriga vichegradsstaterna och därför bör behandlas därefter. Makedonien är en stat som också lyckats hålla sig utanför de våldsamheter som äger rum i det forna Jugoslavien men är utsatt för inte minst Greklands strypgrepp och konsekvenserna av FN-blockaden mot Serbien. Makedonien är därför i stort behov av stöd och samarbete för att kunna upprätthålla stabiliteten. Därför är det välkommet att utskottet har instämt i våra synpunkter. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Göran Lennmarker sade att man inte kan bygga en socialistisk välfärdsstat i Central och Östeuropa. Lennart Rohdin har fortsatt med att säga att det inte är systemskiftet i Öst och Centraleuropa som är orsaken till problemen, utan det gamla systemet med planekonomi, kommandoekonomi. Jag är beredd att delvis instämma i det man här har sagt. Man har definitivt inte kunnat bygga ett socialistiskt välfärdssystem i Öst och Centraleuropa. Det är inte de stora systemförändringarna i dag som är grunden till problemen. Där är vi helt överens. Det är gamla felaktigt uppbyggda system som är orsaken. Därmed inte sagt att det inte skulle kunna gå att bygga ett socialistiskt välfärdssystem i något annat land. Det bör vara fullt möjligt. Det som framför allt har präglat de gamla kommandoekonomierna - förutom att det inte varit särskilt hög tillväxt, inte ekologiskt gynnsam, och inte heller har det gynnat jämställdheten i så stor utsträckning - är det demokratiska underskottet. Människors inflytande över sin vardag har inte fungerat. Deras ringa inflytande på högre nivåer över vilka ledare som valts och hur ledarna har styrt är det stora problemet. Det är intressant att notera att det, när vi diskuterar biståndet och samarbetet med Central och Östeuropa i dag och det som tas upp i det här betänkandet, över lag väldigt mycket handlar om säkerhetsfrågor. Det är svårt att undvika, därför att i många år har vi i Sverige huvudsakligen pratat om och sett på Ryssland som det stora hotet. Det är ju det som i väldigt stor utsträckning har motiverat att vårt försvar har satsat över 30-40 miljarder kronor per år under en period av flera år bakåt i tiden. Vårt försvar har byggt på rädslan för/hotet av ett anfall från öst. Men vi kan samtidigt se på vad vi har gjort sedan befrielsen kom i Öst och Centraleuropa, när människorna själva - precis som Lennart Rohdin var inne på - gjort sig av med ett system som inte var demokratiskt. Demokratistödet till Ryssland exempelvis har under de tre senaste åren uppgått till 300 miljoner kronor totalt, och under motsvarande period har vi satsat över 100 miljarder kronor på vårt svenska försvar. Under kommande period, som diskuteras i det här betänkandet, är vi beredda att för demokratistödets del satsa omkring 200 miljoner kronor på Ryssland. Det skall jämföras med vad vi lägger ned på att utveckla JAS, som inte fungerar, eller vad vi lägger ned på ubåt 2000 eller på en rad andra väldigt destruktiva system inom det svenska försvaret. Under kommande period omfattande ett och ett halvt år satsar vi totalt drygt 1 miljard på bistånd till Öst och Centraleuropa. Det är väldigt ynkligt i förhållande till försvarskostnaderna. Vi i Vänsterpartiet har inte heller några stora summor pålagda här, utan det handlar framför allt om miljöstödet. Vi har lagt på ytterligare 150 miljoner kronor i förhållande till regeringens budget. Flera andra partier har kunnat satsa mer i sina respektive budgetar, men jag hoppas att vi åtminstone som en minsta gemensamma nämnare här skall kunna öka samarbetspengarna till Öst-och Centraleuropa med Jag kan jämföra med Norge, som nyligen har anslagit extrapengar för att ta hand om atomubåtar och annat avfall på Kolahalvön. Sverige anslår bara motsvarande 80 miljoner kronor osv. Så här kan man fortsätta med jämförelser. Vad vi i Vänsterpartiet vill är att regeringen återkommer med större anslag och ser hur man bredare kan stödja utvecklingen i de här länderna. Den huvudinriktning som tas upp i betänkandet och som Sverige satsar på tycker vi i Vänsterpartiet är riktig. I stort ansluter vi oss till den. Vi tycker också att det är väldigt positivt att vi här har fått en samlad bild av biståndspengarna till Öst och Centraleuropa, till skillnad från förut när det varit en uppdelning på en rad områden och när det varit en väldigt svår hantering. Det har varit mycket svårt att få en överblick över vad det faktiskt har handlat om. Vidare tror jag att man måste satsa mycket mera på samordning och samarbete mellan enskilda organisationer på området och myndigheter. Där har det funnits stora brister. Jag vill peka på några av de områden som finns med här. Jag var inne på demokratistödet. Stödet till folkrörelserna och uppbyggnaden av rättsstaten ser vi som väldigt väsentliga. Miljösaneringen är av enorm betydelse. I fråga framför allt om Östersjön, vårt gemensamma hav, kan stora insatser göras. Sedan vill jag peka på sociala projekt som väldigt ofta har kommit i skymundan och som definitivt inte har fått några stora pengar. Där har man exempelvis från handikapporganisationer och från olika landsting i Sverige under många år satsat på kunskapsöverföring till framför allt Baltikum, men även till Rumänien och en rad andra länder i Östeuropa, för att billigt och på ett mycket effektivt sätt kunna dela med sig av erfarenheter och hjälpa till med uppbyggnaden av ett bra och fungerande stöd till människor med handikapp. Det gäller exempelvis barn som föräldrarna själva tidigare inte har kunnat ta hand om. Det skall de här föräldrarna kunna göra på ett bättre sätt. Vi måste se fler områden på det sociala området - exempelvis prostituerade barn, gatubarn, som i allt större utsträckning börjar finnas i flera städer i Central och Östeuropa. Jag vill också peka på vänortssamarbetet, som har spelat en stor roll i Sverige och som betyder att vi får kunskaper och nya kontakter. Där vill jag också att satsningen på sociala områden i större utsträckning kommer in. Det skall inte bara gälla tekniskt bistånd. Dessutom vill jag peka på den forskarflykt som har tagits upp i flera motioner och som är ett allvarligt problem. Jag tror att Sverige och andra väststater måste göra mycket mera för att Ryssland och andra länder i Öst och Centraleuropa skall få behålla kvalificerade forskare i stället för att dessa, som nu är fallet, försvinner. När det gäller exportkrediterna till Ryssland hänvisar jag till Vänsterpartiets reservation. Vi menar att det är orimligt att man redan från början har bestämt att Ryssland skall få en liten andel av de här exportkrediterna. Det som gör det möjligt för Ryssland och för det svenska biståndet att fungera är att man kan bygga upp fungerande exportkrediter. Det är väldigt märkligt att man just beträffande området Ryssland har varit så njugg. Orsaken är att läget i Ryssland betraktas som mycket instabilt och att man därför inte vill satsa. Men jag vill då hävda att vi tidigare har gjort det när det gällt Baltikum och dessutom haft en större satsning. Vi i Vänsterpartiet menar att exportkreditgarantierna måste fungera på samma sätt och att de måste ge Ryssland samma möjligheter som andra stater. Herr talman! Jag vill också peka på omvandlingen av militära resurser till civila. Det finns bra utbildningsinsatser genom BITS. Behoven här är enorma. I exempelvis Kaliningrad sker det en stor omvandling av militära resurser till civila, men det kostar pengar. Dessutom handlar det om hur man får människor anställda inom försvaret att ta en civil syssla och också om produktionsapparaten. Där kan Sverige göra mycket. I fråga om kärnkraftsavvecklingen tycker jag inte att Sverige är särskilt konsekvent. Jag undrar varför det inte satsas mera helhjärtat, om inte annat så av rent egoistiska skäl. Tjernobylolyckan var ju en stor katastrof inte bara för Ryssland utan även för vårt land. Vi vet att Sverige är med dels när det gäller att göra vissa reaktorer säkrare, dels - som i fallet med Mochovcereaktorn i Slovakien - när det gäller att bygga upp och nystarta reaktorer som inte tagits i bruk. Jag vill hänvisa till en artikel i tidningen Times den 20 mars. Författaren frågade om knappa biståndsmedel verkligen bör användas för att färdigställa Sovjetdesignade reaktorer. Tror vi att de över huvud taget kan bli säkra när vi för övrigt för egen räkning beslutat om att avveckla kärnkraften? Det finns dock i detta betänkande litet grand som är positivt. Jag vill då peka på kollektivtrafiken. Vänsterpartiet och flera andra partier har lyft fram hur viktigt det är att en fungerande kollektivtrafik byggs upp. Vi i Sverige har både god erfarenhet och kunskaper om hur det går till. I utskottet har man varit väldigt positiv till våra krav på detta område. Till slut vill jag peka på frågan om medlemskap i EU, som jag inser kan ha sitt värde om de här staterna i Öst och Centraleuropa kan komma med. Men vad som framför allt är viktigt i dag är att se till att de tullar och handelshinder som finns för de här länderna avvecklas. Herr talman! Jag hänvisar till Vänsterpartiets reservationer. Jag står bakom dem, både egna och sådana som vi har gemensamt med Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Jag vill särskilt yrka bifall till reservation 7, som handlar om kärnsäkerhet och energistöd och som vi har framställt tillsammans med Centerpartiet och Miljöpartiet. Likaså gäller det den totala ramen för östsamarbetet. Där yrkar vi i

Herr talman! Repliktiderna här ger inte riktigt utrymme för en uttömmande diskussion om socialismen som system och om dess vara eller icke vara. Men det faktum att ett land kallas för socialistiskt betyder inte att det är det och att det är ett socialistiskt system. I mina ögon har man inte i något land i Östoch Centraleuropa lyckats förverkliga några socialistiska idéer. Däremot har man totalt misslyckats med ekonomin och med att utveckla demokratin. Jag vill också ta upp frågan om marknadsekonomin. Jag hävdar, precis som Lennart Rohdin, att det stora problemet inte är systemskiftet i sig utan grunden i det tidigare systemet. Men likafullt är det uppenbart att marknadsekonomin inte är någon allena saliggörande metod, som en del tror. Marknadsekonomin i sig står ju för så oerhört mycket. Det finns de mest skiftande länder som har marknadsekonomi, vilka sinsemellan är totalt olika. Marknadsekonomin är bara en grund. Därefter behöver systemet liksom ett välfärdssystem utformas. Men jag vill bestämt hävda att det inte finns något exempel på ett lyckosamt socialistiskt land i Öst och Centraleuropa. Att länderna har valt att kalla sig lyckosamma, betyder inte att det är så.

Herr talman! Det är bra att Göran Lennmarker har läst om socialismen och tagit del av terminologin. Men om Göran Lennmarker vill hävda att socialismen består av planekonomi - en kommandoekonomi - har han inte läst tillräckligt. Socialism är någonting helt annat för mig. Däri ingår frihet, demokratiska rättigheter osv. Det är väsentligt att i dag diskutera hur vi från svensk sida kan bidra till att bygga upp fungerande samhällen, hur vi på exempelvis demokratiområdet kan överföra våra erfarenheter och hur vi i övrigt kan bidra till utveckling på miljöområdet, handelsområdet osv. Det tror jag är de väsentliga frågorna i dag, Göran Lennmarker.
Herr talman! Timmen är nog för sen för att här utreda vad socialismen är, varit eller skulle kunna vara. Men låt mig bara konstatera att det finns gott om forna socialister i Öst och Centraleuropa som av egen bister erfarenhet har övergivit sin tro. Vi får säkert också tillfälle att här i kammaren framöver diskutera minskade försvarsanslag, men förhoppningsvis inte minskade anslag till östsamarbetet. Eva Zetterberg tog i sitt anförande upp ett antal problem som har dykt upp i de nya demokratierna, nämligen förekomsten av gatubarn och annat. Låt mig bara betona att detta naturligtvis inte är ett resultat av systemskiftet eller att man börjar försöka introducera en marknadsekonomi i dessa stater, utan det är ett resultat av det kaos som kommunismen och planekonomin lämnat efter sig. Jag vill bara lyfta fram bilderna från exempelvis barnhemmen i Rumänien och andra ställen i de forna kommuniststaterna direkt efter kommunismens fall för att visa på misären. Möjligen skulle man kunna säga att förekomsten av denna sociala misär som vi ser på gator och på andra håll i dessa stater mera är ett resultat av att man inte längre har den forna repressiva polisstaten som höll dessa problem borta från vår åsyn. Men det kan knappast vara ett skäl till att vilja återgå till detta system.
Herr talman! Jag skall inte förlänga diskussionen vad gäller om det är det tidigare systemet eller systemskiftet som är problemet. Jag vill ändå med kraft hävda att man i dag har enorma problem, bl.a. på grund av att välfärdssystemen har slagits sönder i de forna öst och centraleuropeiska länderna. Detta vållar ju enorma problem för människor. Jag vill hävda att förekomsten av prostitution och barn på gatorna osv. faktiskt har ökat sedan systemen förändrades. Därmed vill jag inte gå till försvar för några gamla system. Men den förändring som i dag pågår är oerhört plågsam och har också en oerhört hög kriminalitet som följd i framför allt Ryssland men även i de baltiska staterna och på flera andra håll. Jag menar att vi måste se vad vi kan göra i dag, hur vi skall gå vidare och vad som är det mest effektiva stöd som vi kan ge på de områden där vi själva har kunskaper. Precis som Lennart Rohdin var inne på skall vi se till att minska försvarsanslagen och höja biståndsanslagen till Central och Östeuropa.
Herr talman! Jag tror att vi alla var i den situationen att vi inte riktigt insåg hur ihåliga de kommunistiska systemen var, hur urgröpta de var inifrån. Det visade sig först när de föll ihop som korthus. Men både gentemot oss och gentemot de egna medborgarna lyckades den repressiva polisstaten i dessa stater ändå hålla mycket elände i schack. Vad de nya demokratierna nu har att jobba med är att försöka ta sig upp ur det fullständiga moras som det gamla systemet har lämnat efter sig med alla de följder som vi ser på gator och andra håll. Dessa stater kämpar med marknadsekonomi, demokratiska institutioner och demokratiskt inflytande för att bygga upp demokratiska strukturer och en fungerande decentraliserad ekonomi, så att de kan börja ta tag i alla de problem som den gamla kommunismen lämnat efter sig.

Herr talman! Regeringens proposition Sveriges samarbete med Central och Östeuropa har fyra mål. Vi har redan hört dem här i dag. Det gäller säkerhetsgemenskapen, demokratins kultur, en socialt hållbar ekonomisk omvandling och en miljömässigt hållbar utveckling. Estland, Lettland och Litauen har hunnit en bra bit på samarbetsvägen, Polen ännu längre. Men i Ryssland har man inte hunnit lika långt. Rysslands väpnade konflikt med utbrytarrepubliken Tjetjenien påverkar under alla förhållanden formerna för samarbetet. Rysslands argument för att försvara krigshandlingarna är att man kommer till Tjetjeniens hjälp med att formalisera läget och att man ingriper mot kriminella element eller motståndsgrupper. Det påminner farligt mycket om de för länge sedan liknande ryska aktionerna då man använda liknande motiveringar för hjälp i Centraleuropa. Ryssland upplevs inte i dag som ett militärt hot mot sina grannar. Men det är förståeligt att länder som frigjort sig från Sovjetunionen känner oro över att en rysk armé har gått in i Tjetjenien. Den ryska demokratiseringen går långsamt, och de ekonomiska framstegen görs också ganska långsamt. Socialt reformarbete har inte gett de snabba resultat som många haft förhoppningar om och direkt förväntat sig. Man får inte glömma att ett stort och genomgripande systemskifte för med sig problem och att det behövs tid för ekonomisk återhämtning. Det demokratiska styrelseskicket har också varit i farozonen genom två olika kuppförsök. En fortsatt demokratisering är nödvändig för en positiv utveckling för Ryssland. Den hotas i dag bl.a. av en organiserad brottslighet och en korruption som bara ökar och får större inflytande. Det finns i regeringens program ett utbud av stödjande åtgärder som stärker fredssträvanden och arbete för mänskliga rättigheter och demokratiprocesser, t.ex. utbildning, kunskapsuppbyggnad, forskning, förvaltningsstöd och stöd till folkraser som redan finns i Ryssland samt till enskilda organisationer. Kulturvård och omsorg, för att bara nämna några områden som t.ex. de baltiska länderna redan har erfarenhet av, bidrar direkt och indirekt till en positiv utveckling av ekonomi och näringsliv som ju är viktigt för ett lands stabilitet när stora omvälvningar pågår. I Sveriges östsamarbete har miljösatsningarna alltid haft hög prioritet. På miljöområdet är en miljömässigt hållbar utveckling ett intresse som förenar alla länder kring Östersjön - alla behöver ett rent innanhav. Miljöpartiet skriver i sin motion: Med tanke på vår egen säkerhet är det dessutom angeläget att Sverige i dagsläget verkar för en stabiliserande utveckling av regionens ekonomi, där de ekologiska ramarna måste respekteras. Vi vill tillägga att det är viktigt att också respektera, skydda och bevara de orörda och oexploaterade områden som fortfarande finns men som alltid har en tendens att krympa, om man inte ser till att säkra dem. I den politiska debatten i dag påpekas ibland att nationerna i fortsättningen inte kommer att ha den betydelse som vi vant oss vid. Det är i regionerna som den politiska och ekonomiska tyngdpunkten kommer att ligga i framtiden. En engelsk journalist har skrivit en bok som utkom förra året, vars titel förslagsvis i svensk översättning skulle kunna vara Europas nya superregioner. Han räknar med åtta europeiska regioner och en av dem kallar han den baltiska bågen. Dit räknar han alla länder som gränsar till Östersjön. Författaren har kritiserats för att en del av regionerna är rena skrivbordskonstruktioner och inte verkar särskilt realistiska. Baltiska bågen är ingen sådan. Det kan Östersjöländernas långa historia tala om för oss. Jag har inte gjort någon värdering av idén med regionernas Europa. Men jag vill framhålla att Östersjöområdet är en naturlig region med många gemensamma intressen. Därför är förutsättningarna för ett samarbete där speciellt goda. Regeringen avser bl.a. att prioritera just avloppsreningsanläggningarna, som enligt Helsingforskommitténs rapport från 1993 tillhör de mest kostnadseffektiva åtgärder man kan vidta för att förbättra Östersjön. Förorenat vatten och förorenad luft är gränsöverskridande, det vet vi alla. Men ren luft och rent vatten är också gränsöverskridande. Miljöpartiet stöder i stort regeringens program, med några få undantag. Jag vill här ta upp två. Vi anser att anslaget till samarbete med Centraloch Östeuropa är för lågt, och vi anser att den utformning som stödet till kärnsäkerhet och strålskydd har kolliderar stort med Sveriges beslut om avveckling av kärnkraften. Åtgärder för kärnsäkerhet och strålskydd behövs, inte bara i Central och Östeuropa, utan också i Barentsområdet, där det finns både gamla osäkra kärnkraftverk och radioaktivt avfall. Men insatserna för kärnkraft får inte bli ett understöd eller en förstärkning av kärnkraft och inte direkt eller indirekt bidra till nya reaktorer. De skall ge säkerhet i kraftverk som redan finns och framför allt vara till hjälp vid avveckling. Eva Goës kommer att tala mer om detta senare. Samtidigt måste man arbeta intensivt på att effektivisera de gamla, ofta undermåliga energisystemen, där läckaget lär vara högt. Propositionen nämner också satsning på alternativ energi och energisparande. Det fordras snabba insatser, och det är kostnadskrävande. I Miljöpartiets budget har vi sparat på nya vägbyggen och försvarskostnader. Vi yrkar att 1 miljard extra, utöver vad regeringen föreslagit, avsätts till en miljöfond för olika slags miljöåtgärder i Central och Östeuropa, att den nya myndigheten får hand om medlen och att Sveriges stöd till kärnsäkerhet och strålskydd endast får gälla kärnkraftverk som finns i dag efter de riktlinjer som motionen föreslår. Jag yrkar bifall till reservationerna 7 och 13.

Herr talman! Först vill jag konstatera att partierna är i stort sett överens om att vi skall ha samarbete med våra grannländer i Öst och Centraleuropa. Vi är också eniga om att detta samarbete är mycket angeläget med tanke på vikten av att utvecklingen i dessa länder blir så positiv som möjligt. De dramatiska händelser som vi fått bevittna under de senaste åren innebär att en dynamisk utveckling kommit i gång i de länder som tidigare var under kommunistisk regim. Det är en verklig utmaning för oss att på olika sätt bidra till att denna utveckling går i rätt riktning. Om utvecklingen skulle gå snett, skulle det innebära en stor säkerhetspolitisk risk för hela närområdet och en oerhörd tragik för länderna i fråga. Vi kristdemokrater anser det vara mycket angeläget att på allt sätt jämna vägen för ett allt närmare samarbete med EU för dessa länder. De avtal som finns är ett steg på vägen och vi anser att de bör utvidgas till mer medlemsliknande avtal. Ett tätare samarbete bidrar till att utveckla demokratin och respekten för de mänskliga rättigheterna.

Framsteg på dessa områden är en förutsättning för en gynnsam utveckling mot de två andra huvudmål som vi är överens om - en socialt hållbar och ekonomisk omvandling och en miljömässigt hållbar utveckling. Jag tänker uppehålla mig något mer vid dessa områden, eftersom vi kristdemokrater här har föreslagit mer resurser än regeringen och utskottsmajoriteten. Omvandlingen till en fungerande marknadsekonomi har gått snabbt framåt i de baltiska staterna och i flera länder i Centraleuropa. I Ryssland finns det däremot stora svårigheter. I flera av länderna finns växande sociala klyftor som i sämsta fall kan äventyra den nya ekonomiska utvecklingen och även den spirande demokratin. Vi kristdemokrater ställer oss därför positiva till särskilda satsningar inom hälso och sjukvården och ett speciellt riktat stöd till t.ex. till handikappade och barn. Inte minst på dessa områden bör i växande utsträckning svenska enskilda organisationers erfarenhet och kompetens tas i anspråk. Vi menar, precis som när det gäller biståndsverksamheten i u-länderna, att många enskilda organisationer har en förmåga att bilda nätverk med likartade organisationer i mottagarlandet och på så sätt skapa ett förtroendefullt samarbete. Därför bör vi utnyttja deras kapacitet och därigenom effektivisera våra insatser. Näringslivsutveckling är centralt. Näringslivsstödet bör inriktas på att bidra till att skapa goda förutsättningar för utvecklingen av samarbetsländernas näringsliv och samarbetet mellan företag i Sverige och mottagarländerna. Vi håller med om att vitala områden som är av betydelse för näringslivsutvecklingen bör identifieras och stödjas långsiktigt. Kristdemokraterna vill betona att det är starkt motiverat att främja utvecklingen av ett ekologiskt jordbruk och ett energiförsörjningssystem baserat på förnybara energislag och största möjliga effektivitet. En satsning på morgondagens teknik möjliggör en hållbar utveckling. Både BITS, Swedecorp och Swedfund har lång erfarenhet av utvecklingssamarbete med uppgift att främja och utveckla näringslivet i mottagarländerna. Dessa organ bör även efter inkluderingen i det av regeringen föreslagna "stor-SIDA" användas i ökad utsträckning i uppbyggnadsskedet i Östeuropa. För Swedecorps del vill vi kristdemokrater avsätta mer pengar än regeringen och utskottsmajoriteten förordar. Vi menar att den roll Swedecorp kan spela vad gäller kunskapsöverföring och ledarutbildning för näringsliv och näringslivsorganisationer är av fundamental betydelse, särskilt med tanke på att ett fungerande näringsliv kan verka stabiliserande också i en demokratisk process. Swedecorp har under en lång följd av år genom samarbetet med svenskt näringsliv bidragit till att skapa bärkraftiga och ändamålsenliga företag i samarbetsländerna. Därför vill vi kristdemokrater att Swedecorp skall tilldelas 100 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 25 miljoner av den ram regeringen och utskottet föreslår. Skapandet av väl fungerande statliga institutioner är av central betydelse också för ett fungerande näringsliv. Det är inte bara en fungerande kapitalmarknad och ett rättsväsende som behövs för att marknadsekonomin skall fungera och vara sund. Nobelpristagaren Douglas C. North har kartlagt etikens betydelse för länders välfärd. Han menar att det avgörande för om ett land är rikt eller fattigt är om transaktionskostnaderna kan hållas låga. Förutsättningen för låga transaktionskostnader är bl.a. att människor kan lita på varandra i affärsuppgörelser. Denna lärdom har de flesta av oss kunnat dra i våra relationer på många olika områden och i livets olika situationer - man måste kunna lita på varandra om samhället skall kunna fungera både i den trängre och den vidare kretsen. Detta är allvarliga frågor som måste sättas i fokus i länder där brottsligheten ökar och korruptionen har blivit ett allvarligt ekonomiskt och politiskt problem. Samhällsomvandlingen har fört med sig en situation, där regelverket och rättsfunktionerna inte har förmått hantera dem som vill utnyttja situationen. Arvet från den kommunistiska perioden har bidragit till bristerna i samhällssolidariteten. Frågan är i vilken utsträckning vi kan bidra till att utveckla känslan av hederlighet. Ibland fattas den ju också i vårt land, tyvärr. Det fjärde målet är att stödja en miljömässigt hållbar utveckling. Det har också varit ett av de första målen för det svenska och nordiska samarbetet med Central och Östeuropa att förbättra miljön. I första hand rör det sig om vattenrening, åtgärder mot luftföroreningar och kärnsäkerhetshöjande åtgärder. Dessa områden bör även i fortsättningen vara prioriterade. Tillräckliga resurser för miljöinvesteringar kommer att saknas inom överskådlig tid. Vi kristdemokrater vill peka på möjligheten att stödja miljöinvesteringar i Polen genom Ecofund, som drivs av Polens finansdepartement i samarbete med Miljödepartementet. Projekten kallas "debt for environment swaps" och går ut på att skuldavskrivning sker mot att Polen satsar motsvarande summa i lokal valuta på miljöprojekt. Landet som avskriver skulder garanteras en plats i Ecofund och därmed möjligheter att påverka projekten. Polen är ett av de länder som bidrar mest till försurande luftföroreningar i Sverige. Vi kan alltså hjälpa oss själva samtidigt som vi hjälper Polen. Det är en offensiv strategi för att minska försurningsproblemen. En minskad belastning på Östersjön är ett viktigt bidrag för att minska miljöskulden till barn och barnbarn. Jag kan nämna att USA har efterskänkt 10 % av Polens skuld och Frankrike och Schweiz någon procent. Förhandlingar pågår också med en del andra länder. EU:s öststöd har haft sin tyngdpunkt i Centraleuropa. Vi kristdemokrater menar att Sverige bör verka för en förskjutning mot Östersjöområdet. Inom ramen för Helsingforskommissionen har ett åtgärdsprogram för Östersjön tagits fram gemensamt av alla de berörda länderna. I programmet beskrivs vilka åtgärder som bör vidtas under de kommande 20 åren för att återställa Östersjöns ekologiska balans. Utöver de 132 konkreta utsläppskällor som har identifierats beskriver programmet också behoven av lagar, regleringar, miljömedvetenhet och utbildning hos befolkningen samt kunskapsöverföring inom dessa områden till länderna i öst. De totala kostnaderna för programmet beräknas uppgå till så mycket som 150 miljarder kronor. Den revidering av åtgärdsprogrammet som genomfördes under våren 1992 innebar en skärpning av det fortsatta miljöarbetet. Länderna förband sig då att arbeta enligt försiktighetsprincipen och att använda den mest miljövänliga tekniken. Jag vill erinra om att Östersjöns miljö lyftes fram som en prioriterad fråga i regeringsdeklarationen, där följande står att läsa: "Sverige skall vara pådrivande i det internationella miljöarbetet. Projektet att återställa Östersjön i ekologisk balans, som jag initierade 1990, kommer att drivas med förnyad kraft." Men nu sänks miljöbiståndet med 50 miljoner kronor. Det tyder inte på någon kraftsamling. Vi betraktar det som totalt oacceptabelt. I stället menar vi att ökade resurser bör anslås till åtgärdsprogrammet för Östersjön för att man i realiteten skall kunna driva projektet med förnyad kraft. Därför vill vi satsa mera än vad regeringen gör, ända upp till 246 miljoner kronor just på Östersjömiljön. De insatser som Sverige har medverkat till har varit framgångsrika. I flera av våra östliga grannländer finns stora naturvärden. Vi vill också satsa på att stärka den biologiska mångfalden. Ytterst handlar det om ifall vi är beredda att betala priset för miljöförstöringen eller om vi tänker lämna över denna nota till våra barn, en nota som i värsta fall inkluderar skador som är irreparabla. Vi anser att satsningen på miljön är alldeles för låg, och som jag sade vill vi öka den med 246 miljoner kronor. Därför vill jag yrka bifall till reservation 14 och reservation 11 när det gäller det första momentet.

Herr talman! Vi har nu att behandla ett energipolitiskt betänkande som är ganska tunt och innehållslöst. Det föreslås avslag på 46 under den allmänna motionstiden väckta energipolitiska motioner med hänvisning till pågående utredningar. Det inrymmer väl en viss logik. Som vi alla vet arbetar nu Energikommissionen - vår tids viktigaste utredning, som någon har kallat den - intensivt med sitt arbete. Energikommissionen skall vara klar med sina slutsatser och överväganden i slutet av detta år. Mot denna bakgrund är det möjligen litet anmärkningsvärt att såväl Centerpartiet som Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som deltar i Energikommissionens arbete, vill föregripa kommissionens arbete och redan i dag fatta en rad långtgående energipolitiska beslut. Det inger inte respekt och illustrerar väl närmast att energipolitiken för dessa tre partier mer handlar om politik än om energi. För egen del ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan. Vi har från moderat sida en motivreservation, nr 13. Vi står givetvis bakom den, men för tids vinnande underlåter jag att yrka bifall till den. Låt mig också hälsa energiministern välkommen till kammaren. Det är alltid trevligt att få besök från regeringen när aktuella frågor diskuteras. Dagens energipolitiska debatt, herr talman, bedrivs i väldigt hög grad med precis samma förtecken som 1980. Den bedrivs på ett sätt som skulle indikera att ingenting egentligen har hänt på 15 år - allra minst med den svenska samhällsekonomin. Det är som om energifrågorna levde sitt eget liv. Nu gör inte energifrågorna det. Sverige brottas som bekant med mycket stora allvarliga ekonomiska problem, och energipolitiken är eller borde i vart fall vara en central och helt avgörande faktor i en politik som skall återupprätta och förnya den industriella basen i Sverige, ge de många arbetslösa i vårt land nya jobb och få Sveriges samhällsekonomi i balans. Kort sagt borde energipolitiken vara en central faktor i en politik som skall återge en trygg framtid för Sverige och Sveriges folk. Det finns inga genvägar, herr talman, till den framtiden. Den förutsätter en hög och uthållig tillväxt. Det kräver en långsiktigt hållbar energipolitik som även i fortsättningen ger oss god tillgång på billig energi. Därför vill jag ändå hävda att det, trots Energikommissionens pågående arbete, är ytterligt oroande att den nytillträdda regeringen har lyckats att lägga fram först en finansplan och sedan i veckan en reviderad finansplan utan att egentligen med ett enda ord beröra eller nämna energipolitiken när man i övrigt försöker att ange de förutsättningar som gäller för att vi skall kunna bedriva en tillväxtfrämjande politik i vårt land. De partipolitiska motsättningarna i energifrågan, särskilt när det gäller kärnkraften, är väl kända. Det är egentligen inte de partipolitiska motsättningarna som har skapat osäkerheten, utan det är i huvudsak den interna splittringen inom socialdemokratin som har gjort kärnkraftsfrågan till en evig fråga på den politiska dagordningen. Nu bedriver Energikommissionen sitt arbete på ett metodiskt och seriöst sätt. Men utanför kommissionen fortsätter givetvis debatten, och där fortsätter även taktikspelet. Jag vill hävda att det inte minst gäller regeringen och det socialdemokratiska partiets ledning. Gång efter annan görs uttalanden där man i praktiken föregriper Energikommissionens arbete och där man på olika sätt indikerar att man i praktiken har bestämt sig i viktiga energipolitiska frågor. Energiministern själv gjorde för en dryg månad sedan på en konferens mycket klart att man avsåg inleda avställningen av svenska kärnkraftverk under innevarande mandatperiod. Han reducerade som svar på en följdfråga - jag lyssnade själv till honom - Energikommissionens arbete närmast till en fråga om hur många kärnkraftsreaktorer som skulle ställas av under perioden. Den socialdemokratiske partisekreteraren har på interna möten ganska tydligt talat om varför. Bl.a. sade han vid ett tillfälle: "Det är oerhört bråttom med att stänga av den första reaktorn. Det är värdefullt för vår trovärdighet vid nästa val". Jag kan förstå att partisekreteraren ogärna återigen kör över en partiopinion som redan blivit illa tilltufsad i frågor som Öresundsbron och EU medlemskapet. Men när man på detta sätt reducerar frågan om vårt lands industriella framtid till ett partipolitiskt spel om opinioner är det, herr talman, beklämmande. Moderata samlingspartiet respekterar för sin del utslaget i 1980 års folkomröstning om kärnkraften - den folkomröstning som beslutade att vi skulle fullfölja en utbyggnad till 12 kärnkraftsreaktorer men sätta stopp där och som därutöver beslöt att vi därefter skulle avveckla de reaktorerna i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av el för upprätthållande av sysselsättning och välfärd, som det uttrycktes på valsedlarna. Årtalet 2010 förekom som bekant inte på någon av valsedlarna i 1980 års folkomröstning om kärnkraft. Det är naturligt, herr talman, eftersom de villkor som sattes upp på linje 1 och linje 2:s valsedlar, nämligen säkerheten, elbehovet, sysselsättningen och välfärden, alla är villkor som är av en sådan art att de faktiskt inte går att årtalsbestämma. Årtalet 2010 hittades som bekant på av riksdagen i efterhand efter förslag i en socialdemokratisk motion. Jag vill, herr talman, hävda att uttolkningen av folkomröstningen i praktiken strider mot folkomröstningens utslag. Herr talman! Om en avveckling till 2010 eller till något annat godtyckligt årtal är förenlig med kraven i folkomröstningen - de villkor som där sattes upp - hör till de frågor som Energikommissionen nu söker bedöma. Enligt min uppfattning skall avvecklingen inte ske till ett visst årtal om folkomröstningen skall följas. Då kommer reaktorerna i praktiken att avveckla sig själva. Det kommer att ske under den första delen av 2000-talet, men exakt när det sker avgörs förutom av säkerhetskraven av konkurrenskraften hos andra energislag. Kärnkraften har förvisso betytt mycket för att minska det svenska oljeberoendet och för att ge oss en ren luftmiljö, men den är givetvis inget självändamål. Kan behövlig energi produceras på ett miljömässigt sätt och billigare på annat sätt än med kärnkraft är det bra. Men det är också uppenbart att varje förtida nedläggning av säkra och fullt fungerande kärnkraftverk innebär en stor samhällsekonomisk belastning. När jag säger att Moderata samlingspartiet respekterar utslaget i 1980 års folkomröstning får det vissa konsekvenser. Man har från energiministerns sida antytt eventualiteten av en ny folkomröstning för att låsa upp dagens låsningar, även om denna eventualitet på senare tid tonats ner. Jag kan bara konstatera att de enda sakliga skälen - detta är möjligen den enda punkt i diskussionen där Lennart Daléus och jag kommer att vara överens - till en ny folkomröstning skulle vara att man ville bygga en trettonde kärnkraftsreaktor i Sverige eller ersätta utgående reaktorer men nya. Båda dessa skäl saknar i dag aktualitet. Därför utesluter Moderata samlingspartiet en ny folkomröstning för att lösa dagens låsningar i energifrågan. Oron är i dag betydande inom svensk industri men naturligen också inom industrifacken. Jag vill påstå, herr talman, att den oron i dag underblåses av Sveriges regering, inte minst av den ansvarige ministern. Gång på gång antyds det att problemen, kostnaderna för en snabb avveckling av svensk kärnkraft uppkommer först i slutet av en sådan avvecklingsprocess. I klartext säger man alltså att kostnaden för den symbolhandling som en snabb nedläggning av en kärnkraftsrektor skulle utgöra är överkomlig. Den svenska elbalansen, herr talman, går säkert att bemästra på kort sikt, även om jag vill understryka att den inte är starkare än att vi under 1994 faktiskt nettoimporterade el för att klara vår försörjning, detta trots att kärnkraftverken producerade mer elektrisk kraft än vid något tidigare tillfälle, med ett år som undantag. Om den socialdemokratiska partiledningen på det sätt som antytts skall fullfölja en politisk uppgörelse om en förtida avveckling - jag skall inte nu spekulera med vem - är det naturligtvis en dramatisk signal till svensk industri. Ett land i djup kris, med ett stort budgetunderskott och med en av Europas allra svagaste valutor, skulle då frivilligt föröda nationellt kapital och undandra landet produktionsresurser. Det skulle också vara en kraftfull signal till omvärlden och till investerare inom och utom landet. Vi begär att omvärlden skall låna ut pengar till ett land som säger sig vilja göra allt för att komma till rätta med sina statsfinanser men som sedan i stället väljer att vidta åtgärder som höjer elpriserna, som skadar den inhemska industrin och som hämmar framtida ekonomisk tillväxt. Herr talman! Jag tror att det är dags att sluta betrakta energipolitiken som en isolerad och fristående företeelse i den politiska debatten. Det är dags att sätta energifrågan i sitt större ekonomisk-politiska sammanhang, med all den betydelse som energifrågan har för sysselsättning och välfärd i vårt land. Det är framför allt dags, herr talman, att sätta landets intressen framför partipolitikens och partiapparaternas.

Herr talman! Vi från Centerns sida har i det aktuella betänkandet utvecklat vår syn på energifrågorna i ett antal reservationer. Men för att inte onödigt ta kammartid i anspråk yrkar jag endast bifall till reservationerna 3 och 29. Det innebär på intet sätt att vi inte skulle stå bakom de andra. Självfallet gör vi det. Vi har reservationer där vi bl.a. redovisar vår syn på vindkraften och dess ställning, biobränslena och behovet av en energins förnyelsefond för att möjliggöra den angelägna omställningen av energisystemet. Jag skall liksom Mikael Odenberg stanna vid att något diskutera kärnkraften. Nu gör jag det naturligtvis från litet andra utgångspunkter än Mikael Odenberg. Jag gör det med utgångspunkt i Centerns bestämda uppfattning att kärnkraften är en dålig energikälla, som bör avvecklas. Det är inte så att vi leker med de olika energipolitiska instrumenten. Vi tycker illa om kärnkraften därför att den i flera avseenden är dålig. Det är fortfarande så att reaktorer, även blågula sådana, kan haverera och få fruktansvärda konsekvenser. Det finns inte något säkert sätt att ta hand om det högaktiva kärnavfallet. Det finns en koppling mellan kärnkraften och risken för ökad kärnvapenspridning. Vi menar helt enkelt att kärnkraften måste bort. Vi menar å det bestämdaste att kärnkraften kan tas bort, den kan avvecklas, framför allt genom en förbättrad energieffektivitet men också genom att det finns andra energikällor som kan fylla den funktion som kärnkraften har i dag. Det här är alltså vår utgångspunkt, och den har vi redovisat under många år. Nu är Mikael Odenberg litet förgrymmad över att vi tar oss för att diskutera den frågan en gång till här i kammaren. Jag kan förstå varför han tycker att det är onödigt. Han iakttar ju liksom alla vi andra hur de starka förespråkarna för kärnkraften i dag spelar sitt spel i opinionsbildningen med kraftfulla resurser för att förmå svenska folket, beslutsfattare och kanske inte minst dem som sitter i Energikommissionen att inta en mjukare, hyggligare attityd gentemot kärnkraften. Det är klart att en debatt i riksdagen skulle kunna utvecklas till åtminstone delvis en opinionsyttring åt andra hållet, och då förstår jag att Mikael Odenberg vill vara den opinionsyttringen förutan. Nu misslyckas han dess bättre med det - vi har ju en diskussion här i kammaren i dag kring kärnkraften. Från Centerns sida gillade vi egentligen aldrig Energikommissionen, vilket vi också gav uttryck för i riksdagsbehandlingen. Det framgår av Energikommissionens direktiv att det inte finns några skäl att avstå från de konkreta beslut som måste fattas även under tiden som Energikommissionen arbetar. Mikael Odenberg svävade på ordet när han sade "mot slutet av året". Energikommissionen kommer ju att bli försenad på obestämd tid i sitt arbete. Nu säger regeringen och energiministern, och jag får väl tills vidare tro honom, att det finns en begränsning med två månader i den tidsutdräkt som Energikommissionen har fått. Jag tror gärna på det. Jag utgår från att det är energiministerns uppriktiga mening. Men uppenbarligen är en förskjutning på gång. Det skulle vara olyckligt om vi inte hann med den debatt som kärnkraften förtjänar - för att vi skall kunna hantera den inom de ramar som gavs av den genomförda folkomröstningen - på grund av att vi avvaktar en kommission som nu kommer att flytta fram sin tidshorisont. Därför är naturligtvis den här debatten angelägen. Herr talman! Mikael Odenberg berör något energi och sysselsättning. Han gör det på det för kärnkraftens förespråkare vanliga sättet. Man säger att får vi inte behålla kärnkraften i Sverige så blir det mörkt i hemmen, spisarna slocknar och barnen börjar gråta; det blir elände på det hela taget om inte kärnkraften får finnas kvar. Hur skall det gå med den svenska ekonomin och hur skall det gå med sysselsättningen? Kanske Mikael Odenberg skulle kunna berätta i den replik som han uppenbarligen har begärt hur det förhåller sig med energipriserna, och särskilt elpriserna, i t.ex. länder som Japan och Tyskland. Kanske han kan jämföra de svenska elpriserna med elpriserna i dessa länder och jämföra takten i den ekonomiska utvecklingen i de länderna med den svenska. Sedan kan han fråga sig om det omedelbara sambandet mellan tillgång till billig kärnkraftsel och ekonomisk utveckling är så absolut som han vill göra gällande. I själva verket är det ju så att det japanska elpriset är ungefär fem gånger så högt som det svenska, och det tyska är ungefär tre gånger så högt. Och ingen påstår väl att Japan och Tyskland ligger direkt efter Sverige när det gäller ekonomisk utveckling. Det här är några av utgångspunkterna för den uppenbara motsats som självklart finns i vår syn på kärnkraft. Herr talman! Jag skall stanna ett ögonblick vid vad det är vi föreslår och vad det är vi vill åstadkomma med framför allt vår reservation 3, och med vårt agerande i det här sammanhanget. Vi menar att oavsett vad Energikommissionen kommer fram till måste samhället ha instrument för att genomföra den avställning och den avveckling som ju alla egentligen säger sig vilja ha även om tiden varierar. Instrumentet att göra det är att utnyttja det som heter kärntekniklagen, som i dag har tre lagrum för när regeringen kan återta ett givet tillstånd att bedriva kärnteknisk verksamhet. Men det är inte lagrum som är tillämpliga i det här fallet. Vad vi menar är att regeringen bör utrusta sig med ett lagrum som gör det möjligt att återta tillstånd att bedriva kärnteknisk verksamhet under hänvisning till 1980 års folkomröstning. Det är det vi föreslår i vår motion och i vår reservation till det här betänkandet - detta utan hänvisning till när det här lagrummet skall utnyttjas. Men visst måste väl samhället utnyttja möjligheten att förse sig med lagrummet? Det är detta som majoriteten uppenbarligen, Mikael Odenberg, vill avvisa. Man vill inte ens förse sig med detta instrument. Hur lång tid tar det sedan att förse sig med instrumentet? Energikommissionen blir försenad vi får en omfattande hantering i kanslihuset och riksdagen. Snart börjar 1997 bli ett omöjligt mål att uppnå som avställningstidpunkt för de svenska reaktorerna efter 25 år i drift. Detta vore synd, herr talman. Agera även när Energikommissionen arbetar med det som egentligen inte påverkas av Energikommissionens arbete! Delta i debatten, redovisa att en opinion i den här kammaren säger att folkomröstningsresultatet ligger fast! Den signalen behöver svenska folket. Den signalen behöver de aktörer som envist kämpar för kärnkraftens fortbestånd.
Herr talman! Jag har givetvis inga invändningar mot att Lennart Daléus vill diskutera energipolitiken i denna kammare, långt därifrån. Jag gjorde det själv. Det som för det första är oetiskt i Centerns agerande är att man deltar i Energikommissionens arbete. Samtidigt vill man att riksdagen denna eftermiddag skall fatta en lång rad viktiga energipolitiska beslut som föregriper Energikommissionens arbete. Det är tiofaldigt oetiskt, för Centern har avgivit 10 reservationer. För det andra vill jag säga att Energikommissionens arbete inte alls kommer att försenas och ta obegränsad tid. Det är riktigt att Energikommissionens ordförande har begärt att vi skall få två månader till på oss och att energiministern inte skall få vårt betänkande förrän den 1 december. Det är ingen obegränsad försening. Det är fortfarande ett betänkande som föreligger en månad tidigare än den borgerliga regeringen ville att Energikommissionen skulle vara färdig. Då hade Lennart Daléus inga invändningar. För det tredje sade Lennart Daléus: Kärnkraften måste bort. Ja, det är den yttersta innebörden av folkomröstningsresultatet 1980. Vi är beredda att respektera utslaget i folkomröstningen. Om Lennart Daléus ogillar att svensk industri traditionellt har haft en konkurrensfördel genom jämförelsevis låga energipriser, kan jag trösta honom med att vi kommer att få se höjda energipriser, höjda elpriser. Det blir en utjämning av elpriserna i vår del av världen under åren framöver. Svensk industri kommer nog att berövas en del av den konkurrensfördelen alldeles oavsett kärnkraftens avveckling.
Herr talman! Det måste stå klart att Energikommissionens existens inte kan få förlama en konstruktiv energi och kärnkraftsdebatt. Det låter på Mikael Odenberg som om det var syftet. Mikael Odenberg säger att jag gick med på den tidpunkt som den borgerliga regeringen fastställde för betänkandets avlämnande och att vi skulle ha stått bakom inrättandet av Energikommissionen. Som Mikael Odenberg vet avgav vi ett särskilt yttrande i utskottet när frågan behandlades där. Det är inte en fråga som man direkt reserverar sig i eller agerar på annat sätt än genom att markera det onödiga i att inrätta en energikommission. Nu finns den. Vi hoppas att den skall utföra sitt arbete på bästa sätt. Svensk industri och dess fördelar talar Mikael Odenberg om. Svensk industri gör av med ungefär 50 TWh om året, om jag på rak arm kommer ihåg rätt. Vattenkraften ger litet drygt 65 TWh. Hälften av kärnkraftselen går till uppvärmning av lokaler. Det är knappast någonting som främjar industrin, men som däremot trissar upp elpriserna. Hur Mikael Odenberg kan få detta till en ekvation som visar att det är gynnsamt för industrin att behålla den dyra kärnkraften har jag svårt att förstå. Herr talman! Jag fastnade förut vid att Mikael Odenberg menade att tolkningen av folkomröstningsresultatet som den gjordes då skulle ha varit oriktig. Så här sade Margaretha af Ugglas, som förde Moderaternas talan efter folkomröstningen: Vi håller fast vid folkomröstningens och propositionens formulering, att 12 reaktorer skall tas i drift och användas under sin tekniska och ekonomiska livslängd, dvs. i praktiken ca 25 år. Jag frågar: Vad kommer Mikael Odenberg fram till för årtal för avställning av den första reaktorn?
Herr talman! Jag vill inte förlama den energipolitiska debatten, tvärtom. Jag vill gärna delta i en konstruktiv sådan. Men det är inte konstruktivt, det är inte seriöst om ett parti deltar i Energikommissionens arbete - en kommission man själv varit med om att tillsätta, om än med blandade känslor - och samtidigt i 10 reservationer begär att Sveriges riksdag skall föregripa kommissionens arbete genom att redan i dag fatta en lång rad viktiga beslut i de frågor som kommissionen har att överväga. Det inger inte respekt för Lennart Daléus här i kammaren. Jag tror också att det kommer att försvåra uppgiften för den representant Låt mig också säga att det inte är någon hemlighet att riksdagens uttolkning av folkomröstningsresultatet, dvs. årtalet 2010 som den bortre parentesen, går att härleda ur de antaganden som då gjordes om teknisk och ekonomisk livslängd. Verkligheten har sedan visat att den tekniska livslängden och sannolikt även den ekonomiska - det vet vi dock mindre om - är betydligt längre än 25 år. Det avgörande för mig, herr talman, är att årtalet 2010 inte omnämndes på någon av de tre valsedlarna i folkomröstningen. Däremot ställdes det på valsedlarna för Linje 1 och Linje 2 upp villkor för den svenska kärnkraftsavvecklingen. De villkoren var säkerheten, elbehovet, sysselsättningen och välfärden. Det är de fyra faktorer som är vägledande för mig och som är vägledande för mitt parti, inte Lennart Daléus uttolkningar.
Herr talman! Mikael Odenberg behöver inte bry sig om mina uttolkningar. Han saknar uppenbarligen respekt både för dem och mig. Det kan jag ha respekt för. Möjligen kunde han hjälpa oss att tolka moderatspråket. Vad var det Margaretha af Ugglas tolkade en dryg månad efter folkomröstningen? Vilka begrepp var det hon inte blandade in när hon sade: Vi håller fast vid folkomröstningens och propositionens formulering, att 12 reaktorer skall tas i drift och användas under sin tekniska och ekonomiska livslängd, dvs. i praktiken ca 25 år. Det är inte jag som säger detta, herr talman. Det är ordagrant det Margaretha af Ugglas sade i kammaren när folkomröstningen var genomförd. Jag tycker att hon gjorde rätt bedömning. Jag vill avliva myten att 25-årsgränsen skulle vara något påfund från alla andra men inte från moderaterna. Moderaterna var med om att sätta 25-årsgränsen, herr talman, innebärande att en reaktor skall stängas 1997 och den sista 2010. Det är naturligtvis närmast trams att säga att man inte kan hålla en debatt kring viktiga samhällsfrågor av den stora övergripande karaktär som energifrågan är därför att en statlig utredning arbetar med området i sin helhet och kanske även med en del specifika frågor. Självklart är det inte på det sättet. Så är det inte på andra samhällsområden heller. Det pågår ekonomiska utredningar och vi diskuterar ekonomi för glatta livet i denna kammare. Jag hoppas, herr talman, att Energikommissionen kommer fram till ett hanterbart och användbart material. Men jag tycker att det hade varit bra om kammaren i dag hade kunnat fatta ett beslut som visar att man, till dess annat beslutas, står fast vid vad man tidigare har sagt, vid de utfästelser man har gjort och vid de besked som folkomröstningen och riksdagen tidigare har givit om kärnkraften.

Herr talman! Folkpartiet liberalerna deltog i den överenskommelse om energipolitiken som träffades 1991. Överenskommelsen har följts sedan dess. Det är alltjämt av största vikt att utvecklingen och omställningen av våra energisystem kan grundas på hållbara politiska beslut. stöd till omställning och utveckling av energisystemen, och 1994 tillsattes energikommissionen för att bl.a. utvärdera denna utvecklingssatsning. De resultat som kommissionen kommer fram till blir vägledande för nästa energipolitiska beslut, som kommer att fattas i denna kammare om ca ett år. även om en reformering av elmarknaden i syfte att skapa förutsättningar för handel med el i konkurrens. Reformen skulle träda i kraft den 1 januari 1995. Den nya riksdagsmajoritet som tillträdde rev dock upp detta beslut, och så sent om i december 1994 sköt man upp reformen. Vi har tillsammans med de andra borgerliga partierna i ett särskilt yttrande sagt vad vi tycker om den här återställaren. Vi förutsätter att avregleringen av elmarknaden nu kan träda i kraft den Jag vill beröra två frågor som för mig har fått ökad aktualitet det senaste året, en stor fråga och en liten fråga. Den stora är klimatfrågan. Den har ju tidigare varit kontroversiell i forskarkretsar. Man har inte ansett sig kunna vara säker på att jordens klimat verkligen förändrats på grund av den stigande koldioxidhalten i atmosfären. Senast vid klimatkonferensen i Berlin säger nu 90 % av klimatforskarna att man är säker på att så är fallet. Och det är vi i de västliga industriländerna som bär ansvaret. Det är däremot de fattigaste u-länderna, t.ex. Bangladesh, som i första hand drabbas av en global temperaturförhöjning. Koldioxidutsläppen måste alltså inte bara sluta öka utan även minskas kraftigt. Det ställer en ökad användning av fossilgas i en ny och ofördelaktig dager. Den lilla frågan som jag vill ta upp är en sak som bl.a. Naturvårdsverket och NUTEK pekat på för drygt ett år sedan, nämligen den småskaliga vedeldningens konsekvenser för luftkvalitet och hälsa. Vedeldningen står i dag för de största utsläppen av hälsovådliga polyaromatiska kolväten i Sverige. Detta problem kan åtgärdas relativt enkelt men ger en viss nyans i värderingen av biobränslenas småskaliga användbarhet. Folkpartiet stödjer i utskottet två motioner som handlar om småskaliga elproduktionsanläggningar. Sådana kan få en inte oväsentlig betydelse för den svenska elförsörjningen och stor betydelse lokalt. En liten anläggning har dock alltid det handikappet att kapitalkostnaderna blir högre per producerad kilowattimme än de blir för en stor anläggning. Någon form av investeringsstöd anser vi därför vara befogad till bl.a. vindkraftverk som har en effekt under 60 kWh. De större verken har redan nu investeringsstöd. Trots vår bergfasta övertygelse om att vattenkraftsepoken i Sverige är avslutad anser vi att även små vattenkraftverk under 6 500 kWh, som t.ex. utnyttjar befintliga dammar, bör kunna få stöd. Avslutningsvis, herr talman, vill jag därför yrka bifall till reservationerna 19 och 27, som handlar om dessa små elproduktionsanläggningar.

Herr talman! Detta betänkande innehåller ett stort antal intressanta frågor - alltifrån kärnkraftsavveckling till forskning om vätgas osv. Men att frågorna är intressanta räcker inte långt. I sådana här lägen brukar det finnas en utredning som behandlar just dessa frågor. I det här fallet är det den viktiga energikommissionen som sitter på hela frågekomplexet. Utskottsmajoriteten vill därför inte ta ställning till några yrkanden. Utskottets agerande är förståeligt men också, tycker jag, väldigt passivt. Enligt min mening är det viktigt att riksdagen inte förlorar tempo. Dels borde riksdagen ta det strategiska beslutet om att inleda kärnkraftsavvecklingen, dels borde vi besluta om ett fortsättande av vissa redan inledda energipolitiska åtgärder. Det har nämligen hänt alldeles för litet sedan folkomröstningen 1980. Varje ytterligare satsning på alternativen underlättar den nödvändiga energiomställningen. Den eventuella omregleringen av elmarknaden skulle komma i en mycket bättre dager om konkreta beslut om kärnkraften togs. Samtidigt som riksdagen föreslås ligga lågt i energipolitiken intensifieras diskussionen i samhället. Starka kärnkraftsintressen i de stora företagen och i vissa fackliga organisationer försöker nu, naturligtvis, påverka kommissionen att förlänga tiden för avvecklingen. Genom energiprognoser med automatisk uppräkning av energibehovet försöker man bevisa nödvändigheten av att behålla kärnkraften. Det finns dock andra prognoser som visar på möjligheten att ersätta kärnkraftselen. Det handlar då om ökad kraftvärme i fjärrvärme och massaindustri, stimulans av energieffektiviseringen, solenergi, kraftig utbyggnad av vindkraft och miljöanpassad vattenkraftsutbyggnad. Herr talman! I diskussionerna med företag, olika energiproducenter och NUTEK blir det alltmer klart att vad som behövs är besked av riksdagen. Det blir ingen ändrad inriktning, det blir ingen energiomställning så länge osäkerheten består. Riksdagen måste helt enkelt besluta om att inleda avvecklingen - vi måste ta beslut om vilka reaktorer som skall ställas av och om takten för att verkligen få fart på energiomställningen. Ett beslut enligt reservation 3 ger den positiva effekt som är nödvändig för att få fart på omställningen. Det är i detta sammanhang enligt min mening beklagligt att statliga Vattenfall nonchalerar riksdagens beslut. Det är egentligen mycket upprörande att Vattenfalls ledning åstadkommit så litet under de senaste 15 åren. De borde rimligen ha drivit på utvecklingen enligt riksdagens intentioner. Om ledningen för Vattenfall har en annan uppfattning än sin ägare behövs det en ny ledning. I varje fall en vits med statliga företag är att de följer de intentioner som ges. I ett särskilt yttrande utvecklar Vänsterpartiet sin syn på Vattenfall. Även i detta fall kan man naturligtvis hänvisa till osäkerheten. Vattenfalls ledning är uppenbarligen inte klar över ägarens intentioner. Det är i det sammanhanget av intresse att få höra hur långt man nu har kommit i diskussionerna mellan regeringen och Centern. Kan Lennart Daléus i dag avslöja några detaljer om de diskussioner som jag antar förekommer just kring kärnkraftsavvecklingen? Herr talman! Omställningen av energipolitiken fordrar kraftfulla satsningar på alternativen. Det är helt klart. Det handlar inte om att byta ut kärnkraften mot enbart en ny energikälla, utan det måste bli satsningar på alla de alternativ som vi brukar kalla för förnybara - biobränslen, vatten, vind, sol, vätgas och, i viss mån, kanske naturgas. Biobränslebaserad kraftvärme är sannolikt det alternativ som kommer att betyda mest. Men vatten, sol och vind kan utvecklas betydligt. De framtida energilösningarna kommer att bestå av kombinationer av flera energislag. Det är egentligen skandal att vindkraften utvecklas så sakta. Det finns naturligtvis en anledning till att det har varit på det sättet. Exempelvis gäller det Öland. De som bor på Öland, och så här har det varit i århundraden, är vana vid kvarnvingar och tycker att det är helt naturligt att kraftigt bygga ut vindkraften. "Sommarölänningar" däremot som bor någon vecka eller månad på Öland tycker att vindkraftverken skymmer "de fria vidderna". I det här sammanhanget är det också viktigt att investeringsbidrag ges även till vindkraftsanläggningar som har en effekt på mindre än 60 kWh. Det handlar emellertid inte enbart om nya energikällor. I mycket hög grad måste energiomställningen bestå i att vi använder mindre elkraft. Enligt bl.a. Naturskyddsföreningens experter kan användningen av el minska med 30 % under en femtonårsperiod. Det handlar då om effektivare apparater och maskiner inom framför allt hushålls och servicesektorn. Herr talman! Omställningen av energisystemet måste inledas snarast för att bli trovärdigt. Under några år bör de sex äldsta kärnkraftsreaktorerna avvecklas. Dessa är ju också de minst säkra reaktorerna. Dessutom utgör de en relativt liten del av kärnkraftsproduktionen. Åtgärder måste också sättas in mot utsläppen av växthusgaser. Detta berör framför allt trafik och jordbrukspolitiken. Energipolitiken måste utformas så, att man hindrar ökade koldioxidutsläpp i samband med att energisystemet ställs om. En satsning på storskalig etanolproduktion bör vara en prioriterad fråga. Det finns stora möjligheter att kraftigt minska behovet av el i Sverige. På kortare sikt kan det ske framför allt genom en effektivare energianvändning och genom att biobränslen ersätter el för uppvärmning. På litet sikt kan även biobränslen och sol och vindkraft komma att ge ny tillförsel av el. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 3.
Herr talman! Nej, jag kan inte avslöja några detaljer kring de energidiskussioner som Lennart Beijer tror pågår mellan Centern och Socialdemokraterna.
Herr talman! Det kanske är för mycket begärt, men nog hoppas jag väl ändå litet på Lennart Daléus. Jag ser inte särskilt gärna samarbetet mellan Centern och Socialdemokraterna i övrigt. Men just på den här punkten hoppas jag att Lennart Daléus kan få fram ett och annat som är positivt och att det kommer ganska snabbt.

Herr talman! Hittills har vi varit väldigt tekniska.

Herr talman! Efter att ha varit varit med om ickespridningsavtalet och konferensen i FN-huset är jag ännu mer övertygad om att kärnkraft och kärnvapen hör ihop. De är siamesiska tvillingar. Det går inte att separera dem. Efter att ha hört de senaste veckornas nyheter om allt fler försök att smuggla plutonium och höganrikat uran vet vi att kärnkraft och kärnvapen hör ihop. Efter att ha följt vår man Ekéus när han i Irak och Nordkorea har jagat information om huruvida de har tillgång till kärnvapen vet vi också att kärnkraft och kärnvapen hör ihop. Kärnkraftsfrågan är inte bara en teknisk eller ekonomisk fråga, utan det handlar också om solidaritet i världen och om medmänsklighet. Ni talar här om att koldioxiden måste minska. Javisst! Men vilka är det som släpper ut mest? Vilka är det som hela tiden ökar trafiken? Det finns andra lösningar, och lösningarna ligger i hur vi använder energin mest effektivt. Det är nu det gäller. Jag hoppas att ingen har glömt dagarna efter Tjernobyl. I går var det nioårsdagen av Tjernobyl. Jag har själv varit där och träffat mödrarna till barnen som lider och är offer efter Tjernobylkatastrofen. Jag skall ta upp detta senare i dag i utrikesdebatten. Vid folkomröstningen var det faktiskt bara 0,4 % som fattades för att vi hade kunnat avveckla kärnkraften vid det här laget. Egentligen står vi här och använder Socialdemokraternas och Folkpartiets ord i linje 2. Linje 3 hade inneburit att vi inte hade haft kärnkraften kvar. Nu tycker jag att det är hög tid att uppfylla de krav som folket har röstat för. Jag engagerar mig i politiken. Att jag över huvud taget står här i dag beror på kärnkraftsomröstningen. Jag har satt sex barn till världen, och jag anser att det är mitt ansvar att se till att kärnkraften stoppas. Här har man satt i gång någonting som man inte vet konsekvenserna av. Har ni sett en miljökonsekvensbeskrivning av kärnkraftens cykel? Den existerar inte, och den existerar definitivt inte när det gäller avfallsfrågan. Vi som bor i Norrland vet vad det innebär när man först vill exploatera våra älvar och skogar. Man skickar folket söderut och sedan kommer man och dumpar avfallet däruppe. Att kärnkraftslobbyn kommer att arbeta hårt under sommaren och hösten har vi redan märkt. Det är därför som Miljöpartiet har gått ut och avslöjat Vattenfalls rapport. Jag läste t.o.m. i Mc Kinsey-rapporten när jag var i New York, att man skall försöka fördröja kärnkraftsavvecklingen i Sverige. Det är väl ingen nyhet, men det är ju bra att man får veta vad de kommer att attackera. Naturligtvis kommer de att säga att vi inte kan satsa på alternativen kol, olja, gas osv. Nej, det är inga alternativ. Alternativen är energieffektivisering och förnybar energi. Hur många gånger skall man behöva upprepa det? Vi hade en konferens här i riksdagen den 4 december 1992, efter den hemska olyckan i Barsebäck 2, då vi gjorde en uppföljning om sårbarhet och säkerhet. Där bevisades att vi kunde klara oss utan fem reaktorer - ja, det var visst sex reaktorer som var stängda ett tag. Det var vinter t.o.m., och vi hade ett nettoöverskott när det gällde försäljning av el utomlands. Vi kan naturligtvis om vi vill. Politik är att vilja. Var det inte så Olof Palme sade? Vi i Miljöpartiet är faktiskt anhängare av ett modernt, miljövänligt energisystem och vill inte fastna i kärnkraften i likhet med tekniknaivisterna som förespråkar förlängning av kärnkraften. Kärnkraften är föråldrad. Jag är orsaken till att det är så många reservationer i detta betänkande. Varför? Jo, jag och Miljöpartiet var inte här i riksdagen förra året då det beslutades att Energikommissionen skulle tillsättas. Vi hade velat ha en direkt lag om avveckling. Jag har skrivit dessa reservationer, för jag fick kramp i magen när jag började läsa igenom alla betänkanden från förra perioden 1988-1991. Då stod jag i denna talarstol och tog upp frågorna om kärnkraften, höjningen av effekten i våra kärnkraftverk som motsvarar ungefär 14 reaktorer och om den ena incidenten efter den andra som avlöste varandra. Jag anser att det inte har hänt någonting sedan dess. Det har inte tagits ett enda konkret steg. Jag behöver inte ens använda min egna ord när det gäller att avveckla kärnkraften, utan t.o.m. chefen, eller om han är ordförande, för Kraftsam, K-A Edin, sade vid ett seminarium här i riksdagen den 2 juni 1992: Kärnkraftsindustrin har inte tagit ett enda konkret steg i riktning mot kärnkraftsavveckling. Så länge det inte finns en lag om kärnkraftsavveckling, så gör vi inte det. I efterhand har han modererat detta allteftersom. Men detta är ju sanningen. Vi vet ju att biobränsleanslagen har minskats, vilket också regeringen sade den 4 december 1992. Det har alltså gått bakåt. Vi vet att Ringhals 2 efter prövning eventuellt skall få sitt driftstillstånd förlängt. Ringhals 2 är den mest olycksdrabbade av alla kärnkraftverk med den ena incidenten efter den andra. Jag tror att det var 1990 som man försökte tvinga ner bränsleelement i ledrören som svällde och höll på att brista. Senast 1994 hände det åter med styrstavar, vilket vid upprepade tillfällen också händer i andra reaktorer. Jag har ett helt dokument om alla sjukdomsfall och incidenter som har inträffat vid våra kärnkraftverk i Sverige. Jag tänker inte läsa upp innehållet i dokumentet, men jag tycker att det är olycksbådande. Kärnkraften åldras likväl som en bil blir gammal. Den får en etta, tvåa eller trea. Får den en trea, skall den stoppas. Det tycker jag att Ringhals 2 har förtjänat alla gånger. Oskarshamn 1 har också förtjänat det, men där dumpar man 2,5 miljard, om man räknar de pengar som går åt både för stillestånd och för nyinvestering, som jag ser det. Sedan är det en annan sak att man har gjort en massa fel när det byggdes, t.ex. använde man sig av fel svetsteknik. Men utvecklingen går ju framåt. Jag skall övergå till mina reservationer. Miljöpartiet de gröna vill att man skall ha en chans att rösta för en avveckling av kärnkraften på tre år. Hade det hänt en olycka här i förrgår, så hade människor sagt: Stäng reaktorerna direkt! Vi har också avgett en reservation om en avveckling på tio år - det var ju det ursprungliga förslaget - och på 15 år, eftersom halva tiden återstår. Vi efterlyser naturligtvis en redovisning från Energikommissionen, för ofta får man via nyheterna veta vad som där pågår. Jag får naturligtvis "inside information", men det vore bra om alla övriga riksdagsledamöter fick tillgång till samma uppgifter. Jag vet inte vad det nu knystas om i Energikommissionen när det gäller nya förslag om avveckling. Men det vore bra att få detta klargjort här i kammaren. Jag har också avgett reservation 5, som kräver att Ringhals 2 skall stoppas senast den 31 december. Vi måste börja någonstans. Det kunde lika gärna ha kunnat vara Barsebäck, eftersom det ligger så tillgängligt i ett område där miljontals människor bor. Men vi måste börja med något för att statuera exempel och visa att det faktiskt går. Det är inte så svårt att avveckla. Sedan IAEA:s roll: När jag deltog i konferensen om icke-spridningsavtalet och lyssnade på alla talare - de skall konferera i en veckas tid - lyssnade jag på talarna och tog pulsen och den ungefärliga temperaturen för att få reda på vad de tänker - vilka som tycker att icke spridningsavtalet skall förlängas och vilka som vill ha en tidsfrist? Även Hans Blix var där och talade om IAEA:s roll, alltså Internationella atomenergiorganets roll. Jag måste säga att han förfärade mig. Alla här vet ju att han alltid proklamerar för en satsning på mer kärnkraft. Men han är ju ett ansikte utåt för Sverige, för han är ju faktiskt svensk och chef för IAEA. Jag tycker att vi åtminstone i vårt tal, som Jan Eliasson höll, borde ha talat om att vi faktiskt har fattat beslut i Sverige om att avveckla kärnkraften. Varför skall vi då sprida den till övriga länder? U länderna skall få den stora "förmånen" att få mera kärnkraft, sade Hans Blix. Han talade om hur fantastiskt bra det är att mutera raps, säd och durra och att man skall använda sig av radioaktivitet vid avsaltning av vatten och vid rökgasrening o.d. Är det vad vi vill sprida i världen? Skall vi fortsätta att sprida detta? Jag tycker att Hans Blix är en olycka för Sverige. När det sedan gäller ITER - det fantastiskt stora fusionsprojektet eller storhetsdrömmarna som jag brukar kalla "big toys for big boys" - är också en fråga där man inte tittar på konsekvenser och miljökonsekvenser av en eventuell förläggning av en ITER-anläggning här i Sverige. Så jag har en reservation även i denna fråga. Projektet är storskaligt och genererar högaktivt avfall. Exempelvis nickelisotop, som är en av dessa, har 75 000 års halveringstid. Denna anläggning skall klara 100 miljoner grader. Ni kan bara tänka er vilket skydd den behöver. Jag vet att många tycker att detta med fusionskraft är fantastiskt. Det handlar inte om att jag är bakåtsträvande. Men vi har ett jättebra fusionsverk, nämligen solen. Vi använder en trettionde tusendel av instrålningen från solen. Användning av fusionskraft på behörigt säkerhetsavstånd är solen. Solkraft och solvärme ställer vi upp på. Vi är jätteglada över den uppgörelse som vi har träffat med Socialdemokraterna om 56 miljoner kronor till just solvärmeanläggningar. Det har alltid varit svårt för andra att komma in på energimarknaden i Sverige. Därför har jag jobbat hårt för att ta reda på om det finns några borgensåtaganden. Varför skriver Vattenfall, som är en av de stora energiproducenterna, kontrakt med energibolag? Är det lämpligt? Jag tycker inte att det är lämpligt att sitta på två stolar. Därför har vi en reservation i frågan och tycker att det måste göras en översyn av regelsystemet. Det är ju jättesvårt för andra att slå sig in på marknaden. Vi har ju naturligtvis reservationer om små elproducenter och om vätgas. Det handlar inte bara om ekonomiska styrmedel. För att tala om ekonomi kan man ställa sig frågan vilken hjälp man fick när kärnkraftverken startade och hur höga deras låneräntor var. De var ju låga som bara den. Samtidigt skall man betala vanlig bankränta om man skall starta vindkraftverk. Det handlar om att vi inte får fortsätta att subventionera kärnkraften. Man gjorde det i första stadiet när kärnkraftverken byggdes och sedan har man fortsatt hela linjen ut. Kärnkraften betalar inte sina kostnader. Detta kommer vi också in på när det gäller frågan om atomansvar. Nu senast hörde jag att t.o.m. konsulter för atomkraftsindustrin faktiskt har erkänt att kärnkraften är subventionerad, speciellt när det gäller försäkringssidan. Herr talman! Jag vill avsluta med att säga att jag för övrigt anser att kärnkraften är död och att den skall avvecklas. Jag yrkar därför bifall till reservationerna 1, 2, 5 och 15.

Herr talman! Energifrågorna intresserar och engagerar många, och det tar sig bl.a. uttryck i de många motioner i detta ämne som väcktes under den allmänna motionstiden och i den debatt som i dag pågår här i kammaren. Energifrågorna väcker också många känslor, och debatten har tagit ny fart i massmedierna, bland allmänheten och, som jag sade, här i kammaren. En bred överenskommelse om riktlinjerna antogs av riksdagen år 1991 sedan Socialdemokraterna, Centern och Folkpartiet kommit överens. Den förra borgerliga regeringen sade i sin regeringsförklaring att överenskommelsen ligger fast, och därmed är också moderaterna och kristdemokraterna med. Målet för de gällande riktlinjerna är att på kort och lång sikt trygga tillgången på energi på villkor som är konkurrenskraftiga. Energipolitiken skall utgå från vad natur och miljö kan bära. Energiförsörjningen skall tryggas genom ett energisystem som i största möjliga utsträckning skall grundas på varaktiga, helst inhemska och förnybara, energikällor samt genom en effektiv energihushållning. För att kunna utveckla de varaktiga, helst inhemska och förnybara energikällorna, beslutades om olika typer av stöd till omställningen, dels finns det stöd för ny energiteknik, dels finns det stöd till energieffektiv teknik. Här finns investeringsstöd till kraftvärmeproduktion, vindkraftverk och solvärmeanläggningar. Jag menar att detta är viktigt, att vi satsar på att få fram nya energikällor. Det menar också regeringen genom de anslag som behandlas i detta betänkande, dels de investeringsstöd som jag just nämnde, dels medel till Energiteknikfonden, energiforskning, bioenergiforskning m.m. Sammantaget under de år som dessa satsningar är avsedda att gälla - en femårsperiod - kommer staten att ha investerat ca 4 miljarder för omställningen av energisystemet. Jag tycker att detta är värt att komma ihåg när det ibland i debatten framförs att inga konkreta åtgärder har vidtagits. Många av de frågor och förslag som väckts i motionerna hänvisas till Energikommissionen. Energikommissionen som nu arbetar och som har lagt fram ett delbetänkande om omregleringen av elmarknaden har bl.a. fått uppdraget att lägga fram förslag om program med tidsangivelser för omställningen av energisystemet. Slutrapport skall lämnas i höst. Direktiven finns redovisade i detta betänkande. Med anledning av Energikommissionens arbete vill jag hänvisa ganska många av förslagen dit, och vi får anledning att återkomma med en debatt i denna kammare längre fram. Många olika synpunkter finns och olika infallsvinklar har kommit fram i motionerna. Alla partier har inte reservationer i detta betänkande. Jag tror att det är bra att vi låter Energikommissionen arbeta i lugn och ro. Den är parlamentariskt sammansatt, och där har alla partier genom sina företrädare möjligheter att föra fram sina olika åsikter. Utan att föregripa Energikommissionens arbete vill jag ta upp några synpunkter rent allmänt. Det är viktigt att vi kan få en långsiktig, hållbar, bred överenskommelse om energipolitiken. Vi talar ofta om fasta spelregler i olika sammanhang, och i energipolitiken är det en förutsättning. Industrin, särskilt den elintensiva, poängterar just detta. Säker tillgång till el till rimliga priser behövs både för denna industri och för andra konsumenter. Ibland hävdas det i debatten att de mål som riksdagen har satt upp, avveckling av kärnkraften, förbud mot ytterligare utbyggnad av vattenkraften och tak för koldioxidutsläpp är oförenliga. Det blir en stor uppgift för denna kammare att hantera detta på ett acceptabelt och bra sätt när Energikommissionen har lagt fram sitt förslag. Som framgår av betänkandet, och som jag tidigare sagt, har faktiskt mycket hänt för att få fram nya energikällor. Runt om i landet finns biobränsleeldade fjärrvärmeverk och kraftvärmeverk. Biogasanläggningar byggs, solvärmevärmda villor växer i antal och det finns många små vindkraftverk. Energiskog odlas på omställd mark för att användas i närbelägna värmeverk. Etanolbussarna blir allt fler i våra större städer. Samtidigt skall vi komma ihåg att när vi står inför en omställning av energisystemet skall vi ersätta hälften av vår elproduktion, och då räcker inte det som hittills har gjorts. Herr talman! När Energikommissionen har lagt fram sitt betänkande och vi så småningom får en proposition till riksdagen, då får vi anledning att återkomma till dessa frågor. Till dess vill jag yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande 20 i dess helhet och avslag på motionerna.
Herr talman! Jag vill fråga Barbro Andersson om två saker. Om det är så att man genom samhällets agerande framöver någon gång tänker avställa en och så småningom flera reaktorer, vilket lag menar Barbro Andersson att samhället då skall stödja sig på? Om det inte finns en sådan lag i dag, hur tycker hon att denna lag skall se ut? Denna fråga har inte att göra med när avvecklingen skall inledas eller avslutas. Den har bara att göra med frågan om ifall samhället skall ingripa och se till att en avställning inleds, med stöd av vilken lag skall detta ske? Om lagen inte finns, hur skulle den kunna se ut? Sedan är jag väldigt nyfiken på en fråga som inte heller har med Energikommissionen att göra, och det gäller Ringhals 2. För den händelse att de berörda myndigheterna skulle ge ett underlag för ett fortsatt tillstånd att bedriva kärnteknisk verksamhet, är regeringen då beredd att från politiska utgångspunkter ge ett sådant driftstillstånd? Återigen: Om myndigheterna har gett sitt klartecken, kommer då regeringen att ha den politiska ambitionen att ge tillstånd?
Herr talman! Jag tror att det är för tidigt att säga vilket lagrum man skall åberopa när det blir dags att besluta om att man skall inleda denna omställning. Som tidigare har sagts här i debatten och som jag också sade håller Energikommissionen på att arbeta. Vi får ta ställning när den har lagt fram sitt förslag. Lennart Daléus säger - ta fram ett underlag och göra en säkerhetsbedömning. Sedan är det upp till regeringen att besluta om ifall dessa tillstånd skall ges. Det kan jag inte ge besked om, utan det är en regeringsfråga. Så är arbetsfördelningen, vilket man också kan läsa i utskottets betänkande.
Herr talman! Jag förstår att det är en regeringsfråga. Barbro Andersson har möjligen litet bättre insyn än vad jag har i regeringens politiska tankevärld. För det fall att myndigheterna har ger sitt godkännande utgår jag ifrån att regeringen har ägnat en eller annan tanke på hur man då tänker bete sig med tillståndsgivandet. Jag är nästan säker på att man har gjort det. Det vore konstigt, herr talman, om man inte hade funderat över den saken i stället för att invänta myndigheternas bedömning innan man tar sig en funderare. Så kan det rimligen inte vara. Det vore inte framsynt. Jag tror att regeringen är framsynt på den här punkten. Trots att Barbro Andersson inte sitter med i regeringen undrar jag om hon inte kan spekulera litet politiskt om hur regeringen kommer att bete sig när man har fått det här underlaget. När det gäller den andra frågan lät det litet som att Barbro Andersson menade att här fanns det redan ett smörgåsbord av lagar att välja mellan. Men frågan om vilken lag man skulle välja får avvakta till dess att kommissionen är klar med sitt arbete. Man blir då litet nyfiken på vilka lagar Barbro Andersson syftar på. Vi kunde kanske hjälpas åt och gemensamt peka ut vilken lag som är lämpligast. Om det till äventyrs saknas en sådan lag, hur tycker Barbro Andersson att den i så fall skulle se ut?
Herr talman! Barbro Andersson talade om avveckling och att den skulle ske till rimliga priser. I det sammanhanget vill jag fråga: Vad menas med rimliga priser? Vi vet ju hur läget är i Tyskland, Japan osv. Angående handläggningen av ITER undrar jag om vi verkligen skall dra på oss en ny stor anläggning utan att man har gjort någon konsekvensbeskrivning och sett hur handläggningen har gått till. Var någonstans ligger det här ärendet? Är det så att man håller på att driva den frågan från socialdemokratiskt håll eller från regeringshåll? Det innebär i så fall att kärnavfallet utökas, men vi har över huvud taget inte möjlighet att ta hand om mer högaktivt avfall. Vi har dessutom högaktivt kärnavfall i Studsvik på grund att vi har avfall från USA som vi ännu inte har kunnat lämna tillbaka.
Herr talman! Redan i Energiöverenskommelsen 1991 sades det att man skall trygga tillgången på energi på villkor som är konkurrenskraftiga. Däri ryms vad man ibland kan kalla för rimliga priser. Beträffande ITER är detta ett stort forskningsprojekt. Det finns inga beslut fattade om huruvida ITER skulle komma till stånd och i så fall var det skulle finnas. Från EU:s sida har det anmälts ett visst intresse, där Sverige finns med i diskussionen, men det är långt kvar till någon typ av beslut.
Herr talman! Skulle rimliga priser kunna ligga på 50 öre per kWh eller uppemot 1 krona per kWh? När det gäller handläggningen av frågan om ITER har vi de senaste dagarna kunnat läsa att SSU driver den frågan väldigt hårt. Jag har även sett i motioner från socialdemokratiskt håll att man vill ha det förlagt på andra håll. Jag har sett att man har framfört önskemål om att få det förlagt till Uppsalatrakten, som Barbro Andersson själv kommer ifrån, och Studsvik och även till Västkusten. Jag undrar därför om Barbro Andersson vet någonting mer om det. Jag vill också gärna ha svar när det gäller priset - är 50 öre-1 krona rimligt?
Herr talman! Det är omöjligt att stå här i kammaren och i kronor och öre fastställa det kommande elpriset. När det gäller ITER har jag ingenting att tillägga till vad jag sade i min förra replik.

Herr talman! Den tillsatta och nu arbetande Energikommissionen tillkom på initiativ av kristdemokraterna. Ambitionen är att finna en bred majoritet för att säkerställa kärnkraftsavvecklingen. Jag hoppas att vi i kommissionen skall kunna nå en sådan bred enighet om denna målsättning. I avvaktan på kommissionens resultat senare i år avvisar näringsutskottet nu alla aktuella förslag på energipolitikens område. Det är enligt vad jag förstår det rimliga arbetssättet här i riksdagen. Hägglund står vi kristdemokrater fast vid våra energipolitiska ståndpunkter, som bl.a. presenterats i vår partimotion, när vi går in i kommissionsarbetet. Det handlar om att kärnkraften skall avvecklas enligt tidigare beslut, dvs. till år 2010, och att kärnkraftsavvecklingen skall påbörjas under den här mandatperioden. I övrigt finns det en rad frågor som är föremål för reservationer i det här betänkandet. Samtliga frågeställningar behandlas nu i kommissionen, varför vi kristdemokrater avvaktar resultatet av det arbetet. För 17 år sedan, herr talman - i mars 1978 - var jag själv med och bildade Folkkampanjen mot atomkraft, som organisationen då hette. Vår första uppgift var att bilda opinion för att få till stånd en folkomröstning för att kärnkraftsprogrammet skulle avbrytas. Omröstningen blev verklighet i mars 1980. Dessförinnan hade dock de politiska partierna, som jag ser det, redan på förhand förfuskat folkomröstningen så till vida att man genom att skapa tre linjer omöjliggjort en tydlig ja eller nej-linje. Genom att Linje 1 och Linje 2 båda pläderade för en utbyggnad till tolv kärnkraftsreaktorer och därefter avveckling lyckades man vid folkomröstningen mobilisera en majoritet bakom den ståndpunkten. Redan då, 1980, förstod vi som arbetade för Linje 3 att den hållningen skulle vara svår att omsätta i praktiken. Det hade varit betydligt enklare att ta sig ur kärnkraftsprogrammet när vi hade sex reaktorer i gång än det skulle bli när vi hade fördubblat antalet reaktorer. År 1980 stod kärnkraften för 25 % av elproduktionen. Farhågorna har besannats, och kärnkraften svarar i dag för hälften av den el som produceras i vårt land. En tydlig avvecklingsväg har inte heller lagts fast, vilket innebär att vi nu 15 år före det fastställda slutdatumet, 2010, skall arbeta fram ett program, där hälften av vår el skall sparas bort eller ersättas med annan kraftproduktion. Vidden och svårigheten med det här uppdraget inser var och en. Vi som nu sitter i Energikommissionen skall försöka finna den möjliga vägen. Utgångspunkten när vi från kristdemokraternas sida går in i det konkreta arbetet i Energikommissionen är givetvis partiets energipolitiska ståndpunkter, som bl.a. innebär att vi inte skall bygga ut våra nationalälvar, att vi skall se till att koldioxidutsläppen stabiliseras till sekelskiftet för att därefter minska, samt att den bortre kärnkraftsparentesen skall sättas vid år 2010. Kärnkraftsavvecklingen skall komma till stånd genom energieffektivisering och el från främst biobränslebaserad produktion. I den diskussionen måste man också pröva möjligheten till en omfattande satsning på naturgas för såväl el som värme. Det ser jag dock som en sistahandsåtgärd och i så fall ytterligare en parentes i energisystemet under en övergångstid. En annan viktig utgångspunkt i arbetet är just att det skall bli en bred parlamentarisk majoritet kring uppfyllandet av ett sådant program. Det skulle ge de tydliga och stabila spelregler på energiområdet som näringslivet efterlyser. I energidebatten är det i dag väl framför allt Socialdemokraterna som är otydliga. Uppenbarligen pågår en diskussion eller rent av strid inom arbetarrörelsen om hur man skall förhålla sig till kärnkraftsavvecklingen. Att som statsministern antytt låta frågan gå till ny folkomröstning är definitivt inte ett tecken på politisk handlingskraft utan fastmer ett bevis på de svårigheter som socialdemokratin har med att hantera den här frågan. Centern och Vänstern - verkar ju inriktningen vara tydlig: att fullfölja de beslut som redan har fattats. Miljöpartiet fanns ju inte när vi hade folkomröstning, men miljöpartisterna ansluter sig uppenbarligen till den här uppfattningen, även om jag uppfattar deras krav här i dag om en avveckling på tre år så att de ställer sig litet offside i diskussionen. Men jag förstår att de - när de har fått avslag på den typen av yrkande - kommer att ställa sig bakom de synpunkter som framförts från kristdemokraternas, Centerns och Herr talman! I dag används totalt ca 40 TWh el för uppvärmning av bostäder. Vän av ordning minns kanske vad som stod på den segrande Linje 2:s valsedel. Där stod det: " - att åtgärder vidtas för att styra elkonsumtionen, bl.a. för att förhindra direktverkande elvärme vid ny permanentbebyggelse". Så har det inte blivit - det vet vi ju. Detta är ett exempel på en utveckling som inte blev vad man trodde. Men kom då ihåg att ansvaret för avvecklingen av kärnkraften enligt den skrivning som fanns på Linje 2:s valsedel också skall avkrävas Linje 2-partierna - Socialdemokraterna och Folkpartiet. Det var deras valsedel som vann folkomröstningen, och ansvaret faller därför också tyngst på dessa partier för att vi till dags dato inte kommit längre med energisparande och utveckling av annan elproduktion. Det var också Eva Goës inne på. Vi får inte glömma bort att dessa två partier bär ansvaret för att vi i dag har en väldigt besvärlig situation att ta oss ur. Herr talman! Uppgiften är alltså att ersätta eller spara bort totalt 60-70 TWh el. Vi måste väl också räkna med en viss produktionshöjning inom näringslivet under det kommande året, och det kan också innebära ökad efterfrågan på el. För att klara den omställningen krävs det flera olika samverkande insatser. Från kds sida har vi satt upp dem i fem punkter. Det handlar för det första om energisparande och energieffektivisering. Det finns studier, såväl från Vattenfall som från NUTEK, som visar att det här finns en väldigt stor potential och möjlighet. Jag skall inte nu gå närmare in på det. För det andra handlar det om att elvärme ersätts med andra värmesystem. Som har sagts tidigare i debatten i dag värms över en halv miljon småhus i dag med elvärme. Här skulle man kunna finna andra uppvärmningsformer. För det tredje handlar det om hävdande av balansprincipen på en avreglerad elmarknad. Det var någonting som infördes i 1991 års energipolitiska beslut och innebär att nya kraftverk inte skall byggas om det är billigare att spara el. Den metoden finns också utvecklad i USA. Det förslag om en avregleringen av elmarknaden som kommissionen har lagt fram och som jag hoppas att regeringen snabbt tar ställning till kan också innebära att eldistributionsföretagen kommer att premiera eleffektivisering framför att försöka handla upp mer el. För det fjärde handlar det om en dynamisk energiskatt för att säkerställa effektiviseringskraven. Det kan hända att de effektiviseringskrav som jag tidigare har nämnt inte räcker utan att man får pröva en dynamisk energiskatt. Den skatten skall då utgå från ett sparbeting där skatten minskar om sparandet överstiger sparbetinget respektive ökar vid ett lägre sparande. Det är också något som läggs på distributörerna. Här får man då finna avvägningar så att man undantar elintensiv industri eller sätter upp andra mål för just den verksamheten. För det femte behövs också annan eltillförsel. Det är bara att konstatera att utvecklingen av biobränslebaserad elproduktion är i full gång. Det handlar om stora anläggningar, som exempelvis i Värnamo, men också om mindre förgasningsanläggningar för ett mindre antal hushåll. Vi måste också ha en ökad satsning på mottryck i industrin, och vindkraften kan också ge ett ytterligare tillskott. Som jag sade tidigare räknar jag inte i första hand med någon ny naturgasintroduktion. Men det kan vara en möjlighet om vi finner att vi inte får det här att gå ihop riktigt på slutet. Vi räknar definitivt inte med kol eller oljekondenskraft. Det är inte heller rimligt att räkna med import av el, utan en viktig grundtes måste vara att vårt land skall vara självförsörjande på såväl el som värmeenergi. Herr talman! Den här genomgången visar totalt sett, när man lägger ihop det här terrawattimme för terrawattimme, att det är möjligt att uppnå en stor elbesparing och en miljövänlig eltillförsel. Det väsentliga är att en strukturomvandling av det här slaget kommer i gång och att ett antal kärnkraftsreaktorer kommer att ställas om, förmodligen baserat på företagsekonomiska kalkyler. Det handlar ytterst om att respektera en folkomröstning och riksdagsbeslut. Men det handlar också om att vi skall få en rättvisande kostnadsbild för kärnkraften. Det sistnämnda kommer vi snart att diskutera när vi behandlar lagutskottets betänkande angående försäkring av kärnkraft. Jag avser att återkomma till den diskussionen då. Eftersom energiministern är här, vilket jag tycker är väldigt bra, vill jag avslutningsvis ta upp ett konkret förslag. Jag har här redovisat kristdemokraternas synsätt, och jag hoppas att ministern har lyssnat på detta. Jag vill alltså ta upp ytterligare ett konkret förslag och peka på nödvändigheten av att statsmakterna inrättar en särskild omställnings eller avvecklingsmyndighet. Då kan vi få ett samlat grepp om den här omställningen av energisystemet, som jag utgår från och hoppas på att Energikommissionen skall kunna samla sig kring. Jag tror att man måste ta ett samlat grepp fortsättningsvis. Det handlar om att ha stor kraft och vilja i det här arbetet. Det är mycket som måste göras, många beslut som måste fattas och det är mycket som skall drivas på vid själva genomförandet. Det behövs stor kraft och vilja samt ett samlat kraftfält. Jag tror också att det är nödvändigt med särskilda kontrollstationer för hur omställningsarbetet fortgår. Man kan kanske ha en kontrollstation vart femte år - år 2000 och år 2005. Då kan man också pröva om det krävs ytterligare insatser för att nå den omställning av energiprogrammen som jag utgår från att energiproduktionen kommer fram till.

Herr talman! Det är riktigt att orsaken till att Miljöpartiet bildades är frågan om kärnkraftsavvecklingen. Vi tyckte inte att det fanns tillräckligt radikala partier. Det är det Dan Ericsson har upptäckt när han tycker att det är litet våldsamt att vi begär att man skall införa en lag om att kärnkraften skall avvecklas på tre år. Fråga de människor som drabbades av Tjernobylolyckan. De tycker nog inte att det är orealistiskt utan tvärtom realistiskt. Vi i Sverige har alla chanser att klara av det här, vilket Dan Ericsson var inne på. Sverige har enormt få invånare om man jämför med andra länder. Landet är visserligen stort, men det är delvis ett skogsland. Vi har biogas på grund av alla dumpade soptippar. Vi har metangas som man kan ta till vara, i stället för att den bara försvinner upp i atmosfären. Vi kan använda oss av att landet har en kust på 200 mil och bygga vindkraft där det är lämpligast. Sverige har världens chans att verkligen föregå med gott exempel, och vi skulle kunna klara det här. Visst skulle det kosta på om man skulle genomföra det här på tre år. Det är vi helt överens om. Man skulle också få planera användningen av energi. När man dessutom inför exergi-begreppet, som jag också tror att Dan Ericsson är inne på, där man utnyttjar energin på rätt sätt kan vi få en omställning till ett annat energisystem i Sverige. Min fråga till Dan Ericsson är: Vad står det i den där motionen från i fjol våras? Står det att vi skall ha en lagstiftning och att kärnkraften skall vara avvecklad till år 2010? Eller hade ni inte angett något årtal för när avvecklingen skulle vara genomförd?
Herr talman! Som framgår av våra motioner vill vi ha en lagstiftning som innebär att kärnkraften skall vara avvecklad till år 2010. Även den frågan prövas nu i Energikommissionen. På den punkten kan vi lugna andra debattörer här med att i kommissionens arbete prövas frågan om lagreglering och vilka möjligheter som finns. Frågan om de ekonomiska styrmedlen m.m. när det gäller hur avvecklingen skall kunna genomföras prövas också. På den punkten råder ingen oklarhet. Jag tyckte möjligen att Miljöpartiet ställde sig offside när man hävdade att en avveckling på tre år är ett förstahandskrav. Diskrepansen mellan hur verkligheten ser ut och de möjligheter som finns att avveckla måste vi beakta. Jag kan dock hålla med Eva Goës om att vi inte får vara främmande för att en olycka kan inträffa även i Sverige, trots att våra reaktorer är säkra i förhållande till dem som finns i världen.
Herr talman! Vi har naturligtvis krävt en plan från de sittande regeringarna. Det är ju det som har varit vitsen. Man skall ta fram en plan och visa hur man skulle kunna avveckla. Vi hade kunnat godkänna om de hade visat olika vägar att komma dithän, om de i alla fall hade sagt att kärnkraften skall vara avvecklad till ett visst årtal. Det gläder mig att man åtminstone avser år 2010. Det är då en offentlig hemlighet, Dan Ericsson. Då kanske ni t.o.m. kan rösta för reservation 3. Då spelar det ingen roll att ni röstar på den, eftersom alla ändå vet att ni egentligen vill att kärnkraften skall vara avvecklad till år 2010.
Herr talman! Det är inte bara en offentlig hemlighet, utan det har varit vår politik under ett antal år. Det tror jag nog att Eva Goës kanske har upptäckt redan tidigare. I det parlamentariska arbetet, när en utredning som skall försöka finna lösningar pågår, avstyrker man principiellt motioner. Jag hoppas att det har framgått av mitt anförande att vi står fast vid vår politik när vi går in i kommissionsarbetet. Ambitionen är att vi skall lösa den här frågan. I dag tar vi dock inte ställning till de särskilda yrkandena.

Herr talman! Debatten i dag gäller energipolitiska frågor. Jag tänker inte beröra näringsutskottets betänkande i stort. Det har Lennart Beijer redan gjort för Vänsterpartiets räkning, och jag kan enbart instämma i hans anförande. I stället tänker jag koncentrera mig på motion N448, som gäller etableringen av ett energicentrum för utveckling av miljö och energiteknik. Bakgrunden till motionen, liksom till hela debatten, är beslutet att kärnkraften skall avvecklas allra senast år 2010. Det är ett beslut som jag hoppas är väl förankrat i den svenska riksdagen. Om vi skall klara av att genomföra den avvecklingen krävs en massiv satsning på de alternativa energikällorna. Det krävs åtgärder för att minska energiförbrukningen. Detta skall ske utan att negativa miljöeffekter uppstår. Den satsningen måste ske på bred front och i olika former. Det sker i dag en rad satsningar. Det gäller bioenergiforskning, etanolproduktion och vattenkraft. Det är bra satsningar, men i mitt tycke är det helt otillräckligt. Vad jag saknar mest är just det som jag har försökt skissera i min motion, nämligen en bred forsknings och utvecklingsinsats inom en avgränsad region där vi kan pröva en ny energi och miljöpolitik. Kalla det gärna praktisk forskning och försöksverksamhet som kan ge både erfarenhet och kunskap som sedan kan spridas över hela landet. VI skall skapa en modell som ger en sammantagen bild av energiproduktion, avvecklingsproblematiken, energikonsumtion och hur den styrs, miljökonsekvenser, ekologisk inriktad produktion, lokal mobilisering och studier av konsekvenserna i regionen. Detta är vad min motion innehåller. För att vi skall kunna genomföra ett sådant program krävs ett projekt i en region som har tillgång till alla olika energislag, som ligger nära forskningscentra och som bör ha behov av regionalt stöd så att olika regionala konsekvenser kan utvärderas. En sådan region utgörs av Norduppland. Det finns säkert flera över landet. Utskottet har valt att avstyrka min motion med motiveringen att det är en angelägenhet för lokala intressen att ta det initiativ som erfordras för att det här förslaget skall prövas. En välvillig tolkning av det här avstyrkandet skulle vara att man tycker att förslaget är bra, men att alla initiativ som behövs, med alla aktörer som är inblandade i ett sådant här program, skall samordnas lokalt. Sedan skall man söka på olika håll för att förhoppningsvis få fram medel så att man kan genomföra projektet. Det här skulle innebära att mobiliseringen skulle komma underifrån. Då har man helt misstolkat min motion. Vad jag efterlyser är det nationella ansvaret och den nationella viljan att mobilisera för att förbereda och genomföra kärnkraftsavvecklingen. Då kan man inte hänvisa till enskilda lokala initiativ. En annan och inte helt ointressant dimension i den här motionen är att ett regionalt program i motionens anda med all säkerhet skulle bidra till att skapa nya arbetstillfällen inom en helt ny sektor. Då behövs både stimulans och samordningsansvar samt möjlighet att utvärdera projektet. I min motion finns många s.k. gröna jobb. Jag kan bara beklaga att näringsutskottet har valt att inte stödja motionen. Herr talman! Av respekt för riksdagen och dess arbetsbelastning avstår jag från att yrka bifall till den här motionen - enbart därför. Jag avser i stället att återkomma med en mera utvecklad motion i frågan. Jag vet att det här projektet behövs. Jag vet att tiden kommer att verka för att ett liknande projekt genomförs.
Herr talman! Det är en mycket intressant fråga som min värderade bänkkamrat tar upp. Den är inte ny. Motionen har behandlats tidigare av riksdagen. LO-distriktet i Uppsala län har haft en omfattande studieverksamhet kring energifrågorna i just Norduppland. Därifrån härstammar den här motionen. Jag tror mycket på de idéer som ligger bakom. Jag tror, som Ingrid Burman så vältaligt beskrev från talarstolen, att det finns mycket att hämta i fråga om gröna jobb, ny energi och ny forskning. Jag tror också att det är viktigt att vi arbetar med detta hemma i vårt län, i vårt distrikt, att vi gör det lokalt och regionalt. Jag tror att det är bra om sådant här kommer underifrån. Jag ser det som en stor utmaning för oss som bor i Uppsala län och i Norduppland att på allvar ta tag i dessa frågor och jobba vidare med dem.
Herr talman! Det är sant, som Barbro Andersson säger, att den här frågan har varit uppe tidigare. Det finns många lokala aktörer som driver frågan på grund av att den har bäring väldigt långt, när det gäller energipolitiken, sysselsättningsaspekten, forskningen osv. Det finns, som sagt, många lokala intressenter. Min fråga till Barbro Andersson blir: Hur skall man kunna få ett samlat grepp, med en inblandning av universitet, Vattenfall, Forsmarksverken och fyra olika kommuner och sedan kunna utvärdera arbetet om det inte finns en samordning? Vilken stimulans kan man plocka fram lokalt, om man vill se detta i ett nationellt perspektiv? Jag har varit en av dem som har drivit frågan lokalt, men jag ser att det behövs ett nationellt samordningsansvar.
Herr talman! Jag tror på den kreativitet och den kraft som finns hos oss som bor i Norduppland och i Uppsala län. Jag tror att vi har många goda möjligheter att samordna arbetet och driva det vidare. Vi är överens i själva sakfrågan
Herr talman! Jag är mycket glad åt att jag och Barbro Andersson är överens i sakfrågan om behovet av projektet. Jag beklagar dock att Barbro Andersson, liksom näringsutskottet, inte kan se att detta är en nationell fråga. Man skall sätta det i samband med just kärnkraftsavvecklingen. Det perspektivet kan man inte fånga enbart genom enskilda lokala aktörer.

Jag hälsar utbildningsminister Carl Tham, kulturminister Margot Wallström, civilminister Marita Utbildningsministern besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde inom regeringen. Frågorna till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen. Frågestunden genomförs enligt de nya reviderade reglerna, som innebär att det finns möjligheter för annan än frågeställaren att ställa följdfrågor.
Fru talman! Jag vill inleda frågestunden med en fråga till utbildningsminister Carl Tham om bemyndigandet till Rådet för grundläggande högskoleutbildning. Regeringen har i propositionen 1994/95:165, Ett högskoleverk, föreslagit att den verksamhet som Rådet för grundläggande högskoloeutbildning i dag står för skall övertas av ett nyinrättat högskoleverk. Det har vi kristdemokrater i en motion motsatt oss. Det som främst oroar mig är att den verksamhet som kom till stånd ute på våra universitet och högskolor, tack vare grundutbildningsrådet, riskerar att tappa fart - i värsta fall handlar det om ett helt år. Så kan det bli eftersom rådet inte har fått det bemyndigade som man på grund av regeringens förslag behöver för att man skall kunna fatta beslut om projektpengar som skall betalas ut efter den 1 juli. Ute på högskolorna och universiteten råder i dag en stor osäkerhet om huruvida man skall kunna fullfölja sina projekt till hösten. Jag vill därför fråga utbildningsministern om Rådet för grundläggande högskoleutbildning kommer att få ett bemyndigande under våren. Varför har i så fall regeringen dröjt med ett beslut?
Fru talman! Rådet har fått detta bemyndigande vid ett regeringsbeslut i dag. Egentligen var det inte nödvändigt med ett sådant bemyndigande. Rådet hade mycket väl kunnat planera för utbetalning efter den 1 juli ändå, men eftersom man ville ha ett bemyndigande har man fått det. Därmed torde den här osäkerheten vara skingrad.
Fru talman! Jag tackar för svaret och konstaterar att det måste ha varit fråga om ett förbiseende. Detta skulle ha kunnat uträttas tidigare, men det är bra att det är gjort nu.

Fru talman! Från regeringens sida ser vi momssänkningen som ett mycket bra och offensivt inslag i kompletteringspropositionen. Vi kommer att lägga stor politisk vikt vid att se till att momssänkningen i första hand får ett mycket tydligt genomslag i konsumentpriserna. Vid något av de första regeringssammanträdena i maj månad kommer vi att fatta beslut om att tillsätta en priskommission som kommer att arbeta med mycket högkvalitativa prismätningar och ha överläggningar med olika representanter för branschen, dvs. livsmedelsindustrin, handeln och konsumentorganisationerna. Redan samma vecka som förslaget om sänkningen av matmomsen presenterades hade jag en första sammandragning med konsumentorganisationerna. Vi kommer att sätta upp strikta mål för vad branschen bör åstadkomma på detta område, och vi kommer att ha en mycket hård uppföljning. Detta arbete inleder vi alltså egentligen redan i maj månad, trots att sänkningen inte inträffar förrän den 1 januari. Frågan om EU-priserna och medlemskapets genomslag på bl.a. matvarupriserna är något mer komplicerad. Här handlar det om dynamiska effekter som det inte är lika lätt att exakt mäta som en skattesänkning på mat. Men även den frågan kommer det att ingå i denna priskommissions uppdrag att följa mycket noga. Att matpriserna i dag har gått åt rakt motsatt håll finns det en rad förklaringar till som har att göra med växelkursförändringarna, med återgången till ett mer reglerat jordbruk och med vissa säsongsprishöjningar, som kommer att försvinna om någon månad. Men även detta kommer att ingå i kommissionens uppdrag.

Fru talman! Namnen är ännu inte klara. Jag kommer själv att vara ordförande i kommissionen. Det kommer att finnas en rad experter och representanter för handeln och för konsumenterna samt säkerligen ytterligare några personer. Det kommer alltså att bli en mycket tung kommission med auktoritet.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Pierre Schori. Det är lätt att fatta sig kort, eftersom jag inte finner ord för den situation som råder i Centralafrika i dag och nu senast med massakern i Kibeho. Vad jag vill fråga statsrådet Pierre Schori om gäller inte ett förslag till konfliktlösning, utan jag vill fråga om den svenska regeringen avser att ta några initiativ till insatser för att skydda de flyktingar i Centralafrika som hotas att mördas.
Fru talman! Det här är en situation som fyller oss alla med vanmakt. Situationen är inte heller ny. Vi har vid tidigare tillfällen försökt både att mobilisera FN, som finns på plats, och att göra direkta insatser från I det läge som nu råder kan man inte ingripa kraftfullare om inte FN fattar ett nytt beslut att gå in med trupp. Något sådant beslut har ännu inte fattats.

Fru talman! Vi gör allt vad vi kan för att mobilisera krafter för att få ett slut på de massakrer som nu sker. Det kan ske genom att vi driver på i FN och i
Fru talman! Vad jag efterlyser just nu är inte en konfliktlösning utan ett akut skydd för de människor som behöver det i dag.

Fru talman! Jag vänder mig till statsrådet Ylva Johansson, och min fråga gäller studiebidraget för vuxenstudier. Den som deltar i vuxenstudier och har barn får en månatlig ersättning per barn på ca 900 kr. I kompletteringspropositionen föreslås att detta stöd skall tas bort. Min fråga är: Kommer man att fasa in det så att exempelvis de som i dag genomgår en undersköterskeutbildning och har en termin, dvs. höstterminen, kvar att läsa har möjlighet att få detta stöd till dess att de tagit examen? Detta är utomordentligt viktigt för att de skall kunna fullfölja sin utbildning och därmed utnyttja det som samhället och eleverna har satsat i pengar, studietid osv.
Fru talman! Vi föreslog redan i budgetpropositionen att barntillägget i svux skulle tas bort. Riksdagen har också redan fattat beslut att så skall ske den 1 juli i år. Det kommer inte att finnas någon övergångsperiod. Det är naturligtvis tråkigt att behöva föreslå de försämringar i studiestödet som detta innebär för dem som studerar och har svux och får barntillägg. Men vi skall också komma ihåg att de fortfarande kommer att leva på samma nivå som de människor som lever på a-kassa och de som lever på utbildningsbidrag. A kassan och utbildningsbidraget ligger på samma nivå som det särskilda vuxenstudiestödet. I dessa system finns inga barntillägg och har inte heller funnits. Även om de är tråkigt för dem som får en försämring, skall vi alltså komma ihåg att dessa studerande inte kommer att få en sämre ekonomisk standard än de som lever på a-kassa eller utbildningsbidrag.
Fru talman! Socialdemokraterna har enligt egen uppgift inte någon mediepolitik. En arbetsgrupp arbetar med frågan. Men det har inte hindrat regeringen från att lägga besparingar på Sveriges Radio och Television. I budgetpropositionen i januari sade man inte ett ord om konsekvenserna av denna besparing eller hur den skulle genomföras. Det har alltså inte skett någon som helst beredning av denna fråga i regeringskansliet. I dag har några partier i kulturutskottet kommit med förslag om hur den här besparingen skall genomföras. Förhandlingar med Sveriges Television har skett i slutna rum, och riksdagens ledamöter har förvägrats sin rätt att granska det här förslaget och att väcka motioner i ärendet. Jag vill då fråga kulturministern, eftersom statsministern som ju har det övergripande ansvaret inte är närvarande, något som han nästan aldrig är vid de muntliga frågestunderna: Är det kulturministerns avsikt att det skall gå till på det här sättet i framtiden när det gäller beredningen av frågor som har anknytning till någonting så viktigt som yttrandefriheten och etermedier?

Fru talman! När regeringen framlägger ett förslag bör den väl kunna redovisa vilka konsekvenserna blir och hur besparingen skall kunna genomföras. Alla besparingsförslag som läggs fram är ju inte sådana att man bara räknar fram en summa och säger att så och så mycket pengar skall sparas, utan man beskriver konsekvenserna. Detta har regeringen inte gjort i det här ärendet. Margot Wallström har tagit emot representanter för Sveriges Television och efter denna mottagning sagt: Det verkar väl okej för min del, om riksdagen tycker att man skall göra förändringar i avtalet. Är det på detta sätt som regeringen tänker umgås med riksdagen i framtiden, dvs., inte lägga fram förslag i propositioner som beskriver konsekvenserna av förslaget?

Fru talman! Menar alltså kulturministern att det skall gå till på det här sättet även i framtiden, dvs. att regeringen skall umgås med riksdagen via uttalanden i televisionen och inte genom att lägga fram förslag för riksdagen i propositioner, som riksdagsledamöterna kan väcka motioner i anslutning till? Margot Wallström försvarar ju just detta förfarande, dvs. att en minister kan gå ut i televisionen och säga att det här lägger jag mig inte i, utan det är en sak mellan en myndighet och riksdagen. Det är uppenbarligen på det sättet som beredningen i framtiden skall gå till!

Fru talman! Kulturministern sade att regeringen skall regera. Menar kulturministern att det är att regera Sveriges rike när man gör uttalanden i televisionen, i stället för att skriva propositioner till riksdagen och komma med förslag om hur besparingarna skall genomföras och vilka konsekvenser besparingsförslagen får?

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet Pierre Schori. Den tolvårige pojken Iqbal Masih mördades för en tid sedan i Pakistan. På vilket sätt har Sveriges regering uppmärksammat detta fruktansvärda dåd, och hur kommer Sveriges regering att gentemot den pakistanska regeringen och i agerandet inom EU se till att Iqbar Masih inte har levt förgäves?
Fru talman! Dagen efter mordet på Iqbal, för en vecka sedan, fördömde vi detta. Vi vädjade till de pakistanska myndigheterna att sätta i gång en utredning om fallet och också verka för att den typ av slavarbete som han var ute för att bekämpa i Pakistan skulle upphöra samt att landet skulle följa FN konventionen och en egen lagstiftning som man har i den här frågan. Vår ambassad i Islamabad har nu i uppdrag att följa den mordutredning som har inletts. Vi har också utsett en advokat i Lahore, nära den plats där Iqbar mördades, för att följa frågans vidare utveckling. När denna utredning är klar kommer vi att ta ställning till vidare eventuella åtgärder. Över huvud taget tycker jag att det finns anledning att driva kampen mot barnarbete i denna form, som också har varit slavarbete, kraftfullare i det internationella systemet. Det tänker vi göra.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Detta är ett samlingsnamn för föräldrar, f.d. lärare och övriga samhällsmedborgare, som frivilligt hjälper till på olika sätt i den brittiska grundskolan, Primary School. Systemet bygger på skolornas eget initiativ. Detta är ett sätt att ta till vara äldres och andra yrkesgruppers erfarenhet. Det kanske kan ses som en kommunal fråga, men jag vill ändå fråga vilka möjligheter statsrådet Ylva Johansson har att initiera ett sådant här system i Sverige.
Fru talman! Regeringen har prioriterat tre områden inom skolpolitiken. Det är kampen mot segregation och utslagning, att höja kvaliteten på det inre arbetet och att öka elev och föräldrainflytandet. När det gäller att öka föräldrainflytandet handlar det också om att öppna skolan mot vuxenvärlden och mot andra vuxna, inte bara föräldrar, så att de kan komma in i och medverka i skolan. Jag tror att det skulle ha många goda effekter om skolan kunde bli en gemensam angelägenhet, en grannskapsskola, där det näraliggande samhället med dess verksamheter och människor kommer in i skolan och på olika sätt deltar i arbetet, men också att man är öppen för att eleverna kan delta i den verksamhet som finns runt omkring skolan. Det här är en utveckling som redan har påbörjats i flera kommuner. Man kan säga att en stor hjälp har varit den avreglering som har skett när det gäller möjligheterna att arrangera t.ex. kommundelsnämnder eller barn och ungdomsnämnder. Det finns i flera kommuner goda exempel på att man nu försöker öppna skolan och ta in också närsamhället och andra vuxna och föräldrar. Jag skall gärna medverka till att lyfta fram goda exempel för att på det sättet kunna sprida de här idéerna och visa vad som är möjligt.
Fru talman! Jag tackar för svaret, som låter väldigt positivt. Kan statsrådet Ylva Johansson tänka sig en nationell manifestation för att få in denna form av verksamhet på frivillig grund som ett komplement, inte för att försvara indragningar men i stil med det engelska systemet?
Fru talman! Jag vill inte utesluta någonting, men jag vill ändå säga att jag tror att en förutsättning för att man skall få ett stort och brett deltagande och kunna känna att skolan är en gemensam angelägenhet är att man får utgå från de lokala förhållandena och att man själv, utifrån de förutsättningar som finns lokalt kring en viss skola, får bygga på den gemenskapen och den viljan att delta som finns där. Jag känner mig mycket tveksam till om nationella upprop verkligen skulle ha önskvärd effekt.
Fru talman! Jag vill ställa två delfrågor som rör folkhögskolorna till statsrådet Tham. Den ena frågan gäller den allmänna löneavgift som har införts av riksdagen. Folkrörelsehögskolor kan inte få den återförd medan landstings och kommunalägda folkhögskolor får det. Jag undrar om statsrådet är beredd att göra någonting åt denna skillnad, som innebär upp till en lärartjänst per folkhögskola. Det andra momentet rör alla de olika typer av lanthushållsskolor som har funnits i landet som det nu endast återstår två av. Även dessa hotas av nedläggning inom kort. Är statsrådet beredd att acceptera att man bildar friskolor på det här området, även om man bara har 16-veckorskurser?
Fru talman! Jag är inte beredd att föreslå regeringen några förändringar i de beslut som har fattats när det gäller löneavgiften. Beträffande friskolor finns ett regelsystem för detta. I den mån nya folkhögskolor kan anpassas till det, eller initiativtagare till nya folkhögskolor kan anpassa sig till det, kommer vi självklart att granska detta på sedvanligt sätt i den process som är föreskriven och eventuellt godkänna eller avslå beroende på hur den processen har utfallit.
Fru talman! Jag har en fråga till skolminister Ylva Alltför få sökande finns till gymnasieskolans industriprogram. Är skolministern beredd att pröva tanken att ändra namnet på industriprogrammet, t.ex. till teknikerprogrammet, för att attrahera fler?
Fru talman! Regeringen tillsatte för en kort tid sedan en särskild arbetsgrupp som har till uppgift att kartlägga hur det ser ut med rekryteringen till industriprogrammet och analysera orsakerna till att det på vissa orter är väldigt god rekrytering till industriprogrammet medan det på många andra orter är ytterligt få sökande. Utifrån de erfarenheter man kan göra av den här kartläggningen har arbetsgruppen i uppgift att till mig komma med förslag om eventuella förändringar av industriprogrammet. Jag tror inte att en namnändring skulle räcka för att öka rekryteringen, men det kan inte uteslutas att kanske det också behövs. Jag vill också meddela för riksdagens kännedom att det i den arbetsgrupp som nu ser över industriprogrammet finns företrädare också för arbetsmarknadens parter. Jag tycker att det är viktigt att även parterna tar ett ansvar för den här utbildningen.
Fru talman! Det var ett positivt besked. Jag delar synpunkten att en namnändring inte räcker, men jag tolkar skolministern så att det vore ett steg i rätt riktning att prova ett namnbyte.
Fru talman! Den arbetsgrupp vi har tillsatt har i uppgift att komma med förslag som kan öka rekryteringen och eventuellt innebära förändringar i programmet. Det står arbetsgruppen fritt att också föreslå en namnändring om man skulle tycka att det vore en lämplig åtgärd.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Carl Tham om CSN-kortet, som regeringen nu tillsammans med Moderaterna och Vänsterpartiet har beslutat att avskaffa. Jag kan först berätta att det råder en stor oro vid t.ex. Universitetet i Umeå, Luleås tekniska högskola och Högskolan i Östersund för hur effekterna av det här skall bli. Om det visar sig att det här kraftigt kommer att påverka elevtillströmningen till universiteten och högskolorna i Norrland och möjligheterna på sikt att där bedriva effektiv forskning, är Carl Tham då beredd att göra någonting åt det, att ta tillbaka beslutet eller att agera på något annat sätt?
Fru talman! Jag vill påminna om att det är riksdagen som har beslutat att avskaffa detta så berömda CSN-kort, dessutom med en synnerligen betryggande majoritet. Jag har inte för avsikt att föreslå några förändringar i det beslutet, men jag befarar inte heller på något vis några drastiska förändringar i tillströmningen till högskolan på grund av detta beslut. Lyckligtvis är det så att de som söker sig till högskolan inte gör det först och främst för att få rabatter på SJ och flyget utan av andra skäl. Dessutom är jag helt övertygad om att trafikföretagen kommer att erbjuda rabatter, kanske inte fullt så förmånliga som de som har funnits, men säkert väl så förmånliga. Orsaken till att de inte ännu finns är att man ville avvakta riksdagsbeslutet i hopp om att man eventuellt ändå skulle kunna få en statlig subvention. Nu när det är klart att man inte får det kommer säkert också rabattmöjligheterna. Jag tror att den oro som det talas om snart kan stillas.
Fru talman! Jag tycker att det verkar som att Carl Tham har litet svårt att förstå att detta land är ganska stort och annorlunda i olika delar. Mellan t.ex. Kiruna och Umeå, som är det närmaste universitetet, har vi ca 60, 70 mil. Det finns även elever söderifrån som måste komma dit. Menar Carl Tham att rektorerna på universiteten i Luleå, Umeå eller på Tekniska högskolan i Luleå inte kan bedöma situationen och möjligheterna för eleverna och studenterna att få en bra undervisning och söka till dessa högskolor i framtiden? Kan de inte som rektorer göra den bedömningen?
Fru talman! Min uppfattning är att detta inte kommer att påverka undervisningen eller forskningen. Det var uppenbarligen också riksdagens uppfattning. Dessutom kommer säkert, som jag sade, erbjudanden om andra rabattmöjligheter. Det är helt klart att Sverige är ganska avlångt. Det gör att människor som bor i söder också har klagat över att de inte får åka med samma rabatter som tidigare. Men nu är det ändå så, att om man skall göra besparingar, skall man spara på de områden där det ändå har de minsta sociala effekterna. I förhållande till att skära ner på studiemedel föredrog en stor riksdagsmajoritet att i stället minska de förmånliga reserabatterna. Jag anser att det var ett mycket klokt beslut av riksdagen.
Fru talman! Jag riktar mig till statsrådet Pierre Schori. Den 4 april uttalade statsrådet här i kammaren att man skulle ersätta Tjernobyl med två eller tre reaktorer och ett annat kraftverk i Slovakien med två moderna reaktorer. Understödjer vi i Sverige denna plan att utvidga kärnkraftsparken i Öst och Centraleuropa?
Fru talman! Vad jag sade vid det tillfället och upprepade häromdagen här i kammaren var att man från det internationella samfundets sida har krävt av Ukrainas regering att man stänger Tjernobyl. Då måste man samtidigt vara beredd - och det är man, och Sverige stöder det kravet - att bistå Ukraina med alternativa energikällor. Den diskussionen pågår ännu med Ukrainas regering. När det gäller Slovakien är det samma sak. Där gäller det att ersätta ett gammalt kärnkraftverk, eller rusta upp det så att det blir mindre farligt. Den diskussionen är för svensk del ännu inte avslutad. Vissa länder inom Europeiska unionen och Internationella valutaunionen har gått emot en finansiering för ett sådant ändamål medan andra är för det.
Fru talman! Orsaken till att jag tar upp den här frågan är att jag var i New York på konferensen om icke-spridnings-avtalet och hörde Hans Blix uttala sig. Vad beträffar hans åsikt vill han sprida kärnkraften hur mycket som helst i världen, förutom till Östoch Centraleuropa och till u-länder. Han tror väl att alla stater är stabila. När man läser hans tal verkar han också tro att kärnkraft hör till förnybara energikällor. Jag undrar var Pierre Schori menar med förnybara eller alternativa kraftkällor. Vad är i så fall "alternativa" kraftkällor?
Fru talman! Det varierar naturligtvis från land till land vad som kan vara alternativa energikällor. Men just i Ukraina och Slovakien fallet är det enligt regeringarna där just modernare kärnkraft som de är ute efter i första hand. Det som diskussionen gäller är huruvida man skall stödja detta eller inte.
Fru talman! Jag vet inte om jag skall vända mig till Ylva Johansson eller till Carl Tham. Jag ställer frågan, så får ni avgöra själva. Det finns statistik på hur många ungdomar i den svenska gymnasie och grundskolan som har ett utländskt hemspråk, eller har ett annat hemspråk än svenska. Finns det tillförlitlig statistik om hur många utländska medborgare som studerar vid svenska universitet? Såvitt jag har funnit finns det ingen statistik - det är det besked jag har fått av AMS, Arbetsmarknadsdepartementet och Utbildningsdepartementet när jag har ringt - om hur många av den s.k. andra generationens invandrarungdomar som går vidare från skolan till universitets eller högskolestudier. Jag undrar om någon av ministrarna med ansvar för utbildning har några sådana fakta, och om de inte har sådana om de har något som helst grepp om situationen.
Fru talman! Frågan är mycket motiverad. Men jag måste faktiskt medge att vi inte har något säkert grepp om detta. Jag har vid olika universitet och högskolor när jag har rest runt försökt att skaffa mig en bild av situationen. Men det finns ingen riktigt säker bild av detta. Det är i och för sig en angelägen sak att ta fram och få ett underlag så att man kan bedöma om det finns olika sociala frågor som eventuellt bör lösas. Det har på sina håll tagits vissa initiativ av studentkårerna för att stödja invandrarungdomar på högskola. Men det är ännu så länge ganska få som de har varit i kontakt med.
Fru talman! Jag efterfrågade inte stödåtgärder, utan statistik som man kanske kan dra egna slutsatser av. Jag undrar om ministern avser att se till att något sådant görs, förutom det frivilliga arbete som bedrivs av studentkårerna.
Fru talman! Som jag sade tidigare skall vi försöka få fram sådana uppgifter ur den tillgängliga statistiken. Om det behövs får vi göra vissa förändringar i den så att det finns ett sådant underlag i framtiden.

Fru talman! Vi bröt ju mitt i en energipolitisk debatt före de muntliga frågorna. Den skall jag nu fortsätta. Det är nu 15 år sedan folkomröstningen om kärnkraft. Ännu har inte ett enda kraftverk ställts av. Man kan fråga sig: Vadan denna tövan? Varför har vi alla dessa utredningar? Vad är grunden till den oerhörda ängslan och tvekan? Varifrån kommer alla bromsare som gör allt för att förhindra en uthållig samhällsavveckling? Sverige har enorma möjligheter. Vi har alla chanser att använda den moderna effektiva energiteknik som finns i dag. Hälften av kärnkraftsprogrammet kan effektiviseras bort. Men då måste vi börja nu. Ju längre vi väntar desto svårare blir det att klara en kärnkraftsutveckling. Vi har gott om biobränslen i Sverige. Framför allt från skogen kan vi hämta stora resurser som vi kan använda för ett modernt energisystem. Vi har vindenergi som med tiden har blivit lönsam och effektiv. I dag går den att utnyttja i stor utsträckning vid en avställning av kärnkraftverken. Vi har solenergi och andra energikällor som kan göras ännu bättre än vad de är i dag. Men redan i dag kan de användas mer än vad som görs. Vi behöver därför ingen kärnkraft. Vi behöver inte heller någon kol eller vattenkraft. Jag vill bestämt ta avstånd från dem som på nytt fösöker väcka den gamla vattenkraftsfrågan om en utbyggnad av Europas sista orörda älvar. Det är inte bara onödigt, det vore också dåraktigt. Så till en annan fråga. Eva Goes och jag har skrivit en motion om att förändra det statliga Vattenfall och organisera om det så att det blir ett modernt energiföretag som tar hand om kärnkraften, men att övriga delar läggs på andra händer. Den största aktören på energimarknaden i norra Europa är statliga Vattenfall. I Sverige har Vattenfall en så dominerande andel av elmarknaden att man i praktiken har en monopolliknande ställning. Det har givit vissa fördelar, men i huvudsak har det lett till problem och stor skada för landet. Miljöpartiet begär inte att Vattenfall skall genomföra vår politik så länge den inte vunnit riksdagens bifall. Däremot kräver vi att Vattenfall arbetar aktivt för att genomföra den politik som regering och riksdag beslutat om. Det har man dock inte gjort. Tvärtom har Vattenfalls ledning vid otaliga tillfällen lagt ner stora resurser för att motverka politiska beslut och propagera för en helt annan energipolitik än den svenska folket röstat fram, både direkt och genom riksdagen. Man har t.ex. under åren gång på gång, genom taxesättning och marknadsföring, agerat för en ökning av energianvändningen. Utöver det inflytande som Vattenfall har genom sin marknadsställning har man t.o.m. lyckats manipulera sig till att skriva mängder av kommunala energiplaner och på så sätt garanterat att även kommunerna driver en politik som stödjer Vattenfall. Nu har vi återigen sett en skandal där Vattenfall agerar för att politikernas och svenska folkets vilja att avveckla kärnkraften skall omintetgöras. Den här gången använder Vattenfall en stor amerikansk konsultfirma för att utveckla en strategi för att försena den svenska kärnkraftsavvecklingen. Samtidigt har också Vattenfall bromsat och manipulerat utvecklingen av alternativa energikällor. Vattenfalls ambitioner att lägga under sig allt större områden av den svenska energimarknaden har lett till en maktkoncentration som inte bara gör politiska initiativ svårgenomförbara utan också innebär att energipolitiken i stor utsträckning utvecklas under en mycket svag demokratisk kontroll. Politikerna hamnar i bakvattnet av det statliga företagets egna resurser och ambitioner. Miljöpartiet kräver därför en förändring. Politikerna måste ta makten och sabotage mot den demokratiskt fastlagda energipolitiken måste beivras. Det viktigaste steget för att få en ändring till stånd är att minska maktkoncentrationen genom att omorganisera och decentralisera Vattenfall. Vattenkraften och värmekraftverken kan med fördel säljas ut till de landsting där de finns. Detta ger enorma möjligheter på två sätt. Dels får staten stora resurser att satsa på meningsfulla jobb och ett uthålligt energisystem, dels får vi en förstärkning av utsugna och svaga regioner i Sverige som på sikt kan bygga upp självförtroende och näringsliv där det behövs. Det ger självtillit som byggs av egna lokala resurser i stället för utsugning och stöd. Den detaljdistribution, det lokala elnät, som Vattenfall äger och som ökat kraftigt de senaste åren när företaget köpt in sig för att bli ännu starkare inför en eventuell avreglering av elmarknaden bör säljas till lokala distributörer, vilket vanligtvis är de kommunala energibolagen. Även här får vi en sundare marknadssituation i stället för den där Vattenfall i dag ofta tar ut stora övervinster till koncernen. Man kan fråga sig om landstingen och kommunerna har råd med detta. Det har de. Det rör sig om investeringar med små risker där kapitalet kan lånas upp på finansmarknaden. Dessa investeringar kommer att vara lönsamma inom en relativt kort tid. Efter den här decentraliseringen och demokratiseringen av Vattenfall återstår främst kärnkraften. Det gör att vi får en tydlig bild av kärnkraftens kostnader. Det blir inte längre möjligt att på samma sätt subventionera kärnkraften. Vi får en möjlighet att ta ett starkare grepp över kärnkraftsavvecklingen och den framtida energipolitiken i Sverige. Det gör att den orm som Vattenfall i dag utgör blir neutraliserad och att demokratiskt valda politiker kan ta tillbaka makten.

Fru talman! Jag skall inte göra några vidare svängar i näringsutskottets betänkande. Jag skall beröra ett avsnitt. Vi är ett antal socialdemokrater från Västsverige som i motion N427 föreslagit att ITER-projektet skulle kunna etableras på Väröhalvön. ITER är en forskningsanläggning som skall klargöra om det är möjligt att använda fusionskraften som framtidens outsinliga energikälla. EU, Japan, Ryssland och USA har ingått ett samarbetsavtal som syftar till att bygga ITER anläggningen 1998 och under sju år framåt. Det är en investering på ca 50 miljarder. Fusionsprocessen är en helt annorlunda process än dagens kärnkraft som bygger på att klyva uran. Det ligger inom möjligheternas ram att utvinna lika mycket energi ur en liter havsvatten som i dag erhålls från 300 liter bensin. Ett fusionsverk är självavstängande eftersom plasman slocknar redan vid små störningar. Det är en viktig egenskap ur säkerhetssynpunkt. I motsats till vad som är sagt här tidigare i dag lämnar fusionskraften inga direkta restprodukter. Det helium som bildas är en ofarlig ädelgas. Däremot blir konstruktionsmaterialen runt processen radioaktiva. Det är relativt små mängder och de är mycket kortlivade i förhållande till dagens kärnavfall. Efter tio år återstår endast en hundradel av radioaktiviteten. Det aktuella ITER-projektet är en ren forskningsanläggning som inte är avsedd att lämna någon el. Fru talman! Det är alltså ett mycket stort projekt som kommer att få stor betydelse för den region där anläggningen kommer att byggas. Konsekvenserna för näringsliv och sysselsättning blir mycket stora. Under anläggningsskedet skapas ca 4 000 arbetstillfällen. Värdet av direkta order till industrin kan uppgå till minst 30 miljarder. Den s.k. spinn off-effekten blir troligen ännu större. Regionen kommer att hamna i centrum för världens uppmärksamhet när det gäller forskning och teknisk utveckling. Det land som får bygga projektet kan räkna med en uppblomstring såväl teknologiskt som forskningsmässigt. 500 av världens främsta forskare kommer tillsammans med ca 1 000 högskoleutbildade tekniker att arbeta vid projektet i 20 års tid. Var skall då projektet utföras? Europa borde vara intressant. Då skulle inte någon stormakt bli favoriserad. Om projektet kommer till Europa borde Sverige vara ett lämpligt land. Till vår fördel talar neutraliteten, den unika miljö som vi kan erbjuda och det erkänt höga tekniska kunnandet som vi kan erbjuda. Västsverige har en lång tradition som industriregion. Utvecklingen var positiv så länge de tunga industriprodukterna inte var helt utvecklade. Nu är varven borta, och det är bilindustrin som dominerar. Det är mycket riskfyllt att vara så beroende av en enda produkt. Västsverige och Väröhalvön kan uppfylla alla de villkor som ställs på ITER-projektet. Infrastrukturen är väl utbyggd, och Varberg-Göteborg utgör ett arbetsmarknadsområde. Närheten till Göteborg är naturligtvis en förutsättning för projektet. Universitetet och Chalmers tekniska högskola är aktade namn ute i världen. Chalmers, som kan bli ITER-projektets forskarbas, har länge deltagit i den internationella fusionsforskningen. Fru talman! Jag delar i stort de bedömningar som utskottsmajoriteten har gjort, och jag ser fram emot frågans vidare behandling.
Fru talman! Det är jag som är citerad här. Låt mig läsa innantill vad som står om International Thermonuclear Experimental Reactor. Vid fusion slås som bekant två atomkärnor av tungt väte, deuterium och tritium, samman till en kärna av helium varvid det frigörs energi. Fusionen förutsätter en temperatur på 100 miljoner grader om tritium används, den tyngsta väteisotopen. Omgivningen skall skyddas mot den höga temperaturen genom starka elekromagnetiska fält. Supraledande magneter håller fusionsreaktorerna svävande. Vid fusionen uppstår bl.a. en nickelisotop med halveringstiden 75 000 år. Tritium som har halveringstiden 12,3 år försvinner så småningom. Å andra sidan är det farligt under de första århundradena om det trots alla försiktighetsåtgärder ändå kommer ut i t.ex. vatten som människor och djur sedan dricker och på ett eller annat sätt får in i kroppen. Vad är rätt? Jag ställer den frågan till föregående talare. Vem har rätt i den här frågan om ITER. Fru talman! I övrigt vill jag yrka bifall till reservation 14, eftersom Peter Eriksson glömde att göra det.
Fru talman! Jag vet inte vilket material Eva Goës har tillgång till. I allt det material som jag har gått igenom under det senaste året när det gäller ITER-projektet har det framgått att ITER inte alstrar något högaktivt avfall. Det är en av de stora fördelarna med fusionsprocessen.
Fru talman! Naturligtvis alstras det avfall. Alf Eriksson var inne på det tidigare. På ett eller annat sätt kontamineras omgivningen. Man måste faktiskt säga att det kommer att bli en arbetsplats med strålningsrisker, eller hur?